Fru talman!

Det är i och för sig riktigt att de reduceringar av flygvapnens storlek som man skulle önska ännu inte har skett. De drastiska nedskärningar av övriga stridskrafter i Europa som skett kommer emellertid av allt att döma att leda till betydande nedskärningar också av flygvapnet. Det är därför som jag menar att Sverige bör ge de rätta signalerna om vår inställning på den punkten. Jag vill i det här sammanhanget anknyta till vad jag tidigare sade om att Sverige har det överlägset största flygvapnet bland neutrala industriländer. Vårt flygvapen är större än Schweiz, det är mångdubbelt större än Jugoslaviens, flera gånger större än Finlands, större än Nya Zeelands och Australiens, för att inte tala om Irland och Österrike, vars flygvapen bara uppgår till en liten del av vårt flygvapens omfattning. Det finns alltså förutsättningar för en viss successiv minskning av luftförsvaret. Till slut vill jag säga att vi inte har råd att fullfölja det här projektet. De kostnader som skulle uppstå om vi väljer något av de alternativ till detta projekt som Roine Carlsson säger finns bör med en viss försiktig minskning kunna vara klart överkomliga. Ovissheten om JAS-projektet är så stor att det verkligen finns anledning att säga att man inte skall kasta goda pengar efter dåliga.

Fru talman! Hans Göran Franck gör en beräkning av antalet stridsflygplan per invånare. Visst är dessa beräkningar riktiga. Han gör jämförelser med Finland och Österrike samt några andra länder. Både Hans Göran Franck och jag vet vad som ligger bakom bestämmelserna om Finlands och några andra länders flygvapen. Dessa länder har helt andra förutsättningar än vi att avgöra storleken på flygvapnen.

Detta är elementära utgångspunkter för det svenska försvarskonceptet, som jag påstår har en mycket bred politisk acceptans i riksdagen. Ändras något av detta måste systemen naturligtvis göras om. Jag skall inte polemisera mot Hans Göran Franck när han gör någon sorts ekonomisk analys av vad de utländska alternativen innebär. Men jag vill avsluta med att säga att här pratar Franck mot bättre vetande.

Fru talman! Margó Ingvardsson har frågat mig om regeringen kommer att medverka till att bestämmelserna i patientförsäkringen ändras så att en behandlingsskada ersätts även om skadan utgör en oundviklig komplikation till en från medicinsk synpunkt motiverad åtgärd. Margó Ingvardsson har också frågat om regeringen kommer att föreslå andra åtgärder för att öka patienternas rättssäkerhet såsom inrättande av patientombudsman eller visst skadeansvar för sjukvårdshuvudmännen. Patientförsäkringen utger ersättning enligt skadeståndsrättsliga principer till dem som drabbats av en behandlingsskada inom hälso och sjukvården. Ersättning utgår utan att den skadelidande behöver bevisa att skadan vållats genom fel eller försummelse. I villkor för försäkringen anges vad som är att anse som en ersättningsgill behandlingsskada. Eftersom patientförsäkringen är en enskild försäkring som tecknats genom avtal mellan försäkringsgivarna och sjukvårdshuvudmännen i landet kan statsmakterna inte styra utformningen av de villkor som skall gälla vid behandlingsskador, såvida man inte genom lagstiftning inför en rätt till ersättning vid sådana skador. Riksdagen har hittills inte varit beredd att förorda en sådan lösning. Jag vill erinra om att riksdagen så sent som i våras avslog motioner om ändring av villkoren för patientförsäkringen och om en höjning av ersättningsbeloppen. Av lagutskottets betänkande, som godkänts av riksdagen, framgick det att försäkringen numera i stort ansågs motsvara de krav som kunde ställas men att det självfallet kunde finnas utrymme för förbättringar. Något uttalande om lagreglering av ersättningen vid behandlingsskada gjordes inte heller vid detta tillfälle av riksdagen. Sedan år 1975 då patientförsäkringen kom till har villkoren för försäkringen reviderats vid flera tillfällen. De bestämmelser som Margó Ingvardsson nämner i sin interpellation om ersättningen till patienter med sällsynta komplikationer och om preskriptionstiden omfattas enligt vad jag har inhämtat av en översyn av villkoren som pågår för närvarande. Jag har också inhämtat att sjukvårdshuvudmännen genom Landstingsförbundet gör en allmän utvärdering av hur patientförsäkringen fungerar. Slutsatserna från översynen avses att bli presenterade vid Landstingsförbundets kongress Just nu utreds skadeståndsfrågor i två statliga kommittéer, kommittén om ideell skada och kommittén för att se över reglerna om det allmännas skadeståndsansvar. De förslag som dessa kommittéer lägger fram kommer, om de genomförs, självfallet att påverka de ersättningar som betalas ut från patientförsäkringen. På Margó Ingvardssons fråga om inrättande av en patientombudsman vill jag hänvisa till de förtroendenämnder som sedan år 1980 finns inom varje landstingskommun och inom de landstingsfria kommunerna. Dessa nämnder har till uppgift att främja kontakten mellan patienten och personalen inom hälso och sjukvården och att förmedla hjälp åt patienterna, när detta behövs. Nämndernas verksamhet kartlades för några år sedan. Erfarenheterna från förtroendenämndernas arbete var då överlag positiva, och jag vågar säga att det intrycket bekräftats och förstärkts under senare år. Handläggarna hos nämnderna benämns ofta patientombudsmän. Genom sin närhet till vårdorganisationen kan nämnderna och deras tjänstemän arbeta snabbt och obyråkratiskt med att hjälpa till att lösa de problem som inte kunnat lösas direkt av hälso och sjukvårdspersonalen. Mitt svar på Margó Ingvardssons frågor är sammanfattningsvis att jag med hänsyn till vad jag nyss har sagt för närvarande inte avser att ta några initiativ till förändring av den ordning som gäller för ersättning av behandlingsskador. Inte heller är jag beredd att föreslå inrättandet av en patientombudsman vid sidan av de förtroendenämnder som finns inom varje landsting. Jag kan försäkra Margó Ingvardsson att jag inte kommer att tveka att ta initiativ till skydd för patienternas rättssäkerhet, om det visar sig nödvändigt. Jag vill understryka att frågor som gäller patienternas rättssäkerhet och säkerhet i vården noga följs inom socialdepartementet.

Fru talman! Jag tackar socialministern för svaret. Först vill jag kommentera påståendet att regeringen inte har någon möjlighet att påverka hur patientförsäkringen skall se ut. Jag kan inte förstå varför regeringen vill avsäga sig ansvaret i det hänseendet. Eftersom staten är en av avtalstecknarna med konsortiet för patientförsäkringar, kan regeringen givetvis vara med och påverka hur den här försäkringen skall se ut. Fungerar den dåligt har, tycker jag, staten ett ansvar för att ta upp de frågorna. Jag förstår inte heller riktigt socialministerns hänvisningar till två utredningar -- kommittén för ideell skada och kommittén för det allmännas skadeståndsansvar. Socialministern säger att dessa två kommittéer kommer att påverka patientförsäkringen. Såvitt jag förstår avser kommittén om ideell skada mer brottsoffer och ersättning till dessa. Det allmännas skadeståndsansvar är väl vad som inträder när t.ex. någon skickat ett brev på posten som inte kommit fram och detta förorsakat en skada av något slag. I ett sådant fall är det alltså fråga om ersättning för att en myndighet har förorsakat en skada. Jag kan inte riktigt förstå sambandet med patientförsäkringen. Det är möjligt att jag uttryckte mig oklart i interpellationen så att socialministern inte riktigt förstått vilka fall det är som jag refererar till. Jag vill därför ta några exempel för att göra det hela tydligare. En patient får vid en sköldkörteloperation en skada på bisköldskörtlarna, vilket medför livslång invaliditet. Den patienten får förklarat för sig av den medicinska sakkunskapen att den här komplikationen med bisköldskörteln just då var en oundviklig skada som också inte berättigar till ersättning från patientförsäkringen. Ett annat exempel är de patienter som vid ingrepp som kräver behandling med hjärt-lung-maskin blir smittade och får hepatit. Detta bedöms också som en oundviklig skada på grund av det medicinskt nödvändiga ingreppet. Dessa patienter kan inte gå vidare till patientskadenämnden. Det hjälper inte heller att de vänder sig till domstol och gör gällande att de blivit felbedömda av patientförsäkringen. Det har de nämligen inte blivit, eftersom patientförsäkringen inte omfattar sådana fall. Det är detta som är problemet.

Jag ifrågasätter också patientförsäkringen som helhet, såsom denna fungerar i dag. Det går inte att komma ifrån att det kan finnas skäl att misstänka att det hos alla parter finns ett intresse av att hålla utbetalningarna på en låg nivå. Det gäller både de försäkringsbolag som ingår i patientförsäkringar, staten, landstingen och privata vårdgivare som tecknar avtal. Den summa som blir kvar varje år av försäkringspengarna, som alltså inte används till att betalas ut till patienterna, förs över till nästa budgetår och sänker avgifterna för försäkringen. Det är inte tillfredsställande med detta system där patienterna känner att det inte blir objektivt bedömda. Man kan inte heller med dessa regler som patient kontrollera att man verkligen blivit rätt behandlad. Hur skall man, om man inte har medicinska sakkunskaper, själv kunna avgöra om den skada man har fått har varit medicinskt oundviklig, allra helst när läkarna innan ingreppet har utförts inte har sagt ett ord om att det kan bli komplikationer av ingreppet som kan medföra ett livslångt lidande. Det är det min interpellation handlar om. Vad skall vi göra för att öka dessa patienters rättsäkerhet?

Fru talman! Regeringen har ett eget avtal som påverkar den statliga delen av sjukvården. I övrigt kan regeringen medverka enbart genom lagstiftning. Denna fråga har, vilket jag berörde i mitt svar, varit uppe till behandling i riksdagen ganska nyligen. Ingvardsson tog upp kommer att påverka ersättningsnivåerna. Det är som de framgår av mitt svar: Kommittérnas resultat påverkar utfallet från patientförsäkringen. De fall som Margó Ingvardsson nämner, illustrerar just det Landstingsförbundets översyn tar upp. Det är rimligt att dessa typer av frågor tas in i det skadeförebyggande arbete som pågår i landstingen. När det gäller den enskildes utsatthet och svårigheterna att själv kunna avgöra huruvida man har en medicinsk skald eller inte, är det naturligtvis helt riktigt som Margó Ingvardsson säger. Som enskild patient kan man ställas inför svårigheter. Jag menar att våra förtroendenämnder och de som sitter där skall medverka till att den enskilde patienten får stöd. sammanhanget vill utskottet också hänvisa till vad utskottet anförde nämnda år, nämligen att ersättningen för ideell skada från försäkringarna enligt inhämtade uppgifter utgår med generellt sett högre belopp än den allmänt gällande ersättningsnivån vid sådan skada.''
Fru talman! Det står väl helt klart att eftersom staten är med och tecknar avtal med patientförsäkringarna är alltså staten med regeringen som företrädare en del av avtalsparten och kan givetvis vara med och påverka hur avtalet ska se ut. Det avtal som staten har med patientförsäkringar skiljer sig inte på något sätt vad beträffar villkoren från dem som landstingen har med patientförsäkringar. Det är likalydande avtal. Det är inte bara det att staten kan påverka att avtalet förändras. Jag anser att staten har en skyldighet att påyrka en avtalsförändring när avtalet inte fungerar bra, det gör det uppenbarligen inte. Socialministern säger att i de fall då den enskilde inte själv kan avgöra om han har blivit rätt behandlad eller inte av patientförsäkringar, skall han vända sig till förtroendenämnden. Det är nog inte en riktigt korrekt beskrivning av förtroendenämndernas uppgifter. Jag tycker att det är väldigt bra att vi har förtroendenämnder i hälsooch sjukvården. Förtroendenämndens uppgift är just att hjälpa till att öka förtroendet mellan patienter och vårdpersonal. Nämnderna har inte befogenhet att gå in i ärenden som gäller felbehandling. Nämnderna har helt andra uppgifter som är viktiga i sig. Därför kan förtroendenämnderna exempelvis inte ersätta en patientombudsman, vilket jag efterlyser i min interpellation. En patientombudsman skulle vara helt fristående från vården. Han skulle dels kunna lotsa patienterna till rätt nivå, dels rådgöra med och hjälpa patienter och se om det finns skäl att t.ex. driva en process mot huvudmannen för att patienten skall få en korrekt behandling eller rätt till ersättning. Vi vet att misstag alltid kommer att ske i vården. Jag tror inte att det finns någon möjlighet att undvika det. Vi vet också att pengar aldrig kan kompensera ett lidande som uppstår vid felbehandling. Pengar är dock den enda möjligheten vi har från samhällets sida att visa att vi inte har övergivit dessa patienter. Många av de patienter jag talar om, känner sig i dag helt övergivna av samhället på grund av felbehandling i vården.
Fru talman! Jag måste ändå få påminna Margó Ingvardsson om, vilket jag nu har gjort ett par gånger, att riksdagen har behandlat dessa frågor och varit utomordentligt tydlig. Självklart följer vi dessa frågor mycket noga, såväl utvecklingen inom själva patientförsäkringen och dess utformning som de skadeståndsrättsliga ersättningarna. Jag delar inte Margó Ingvardssons uppfattning om förtroendenämnderna. För att de skall kunna skapa förtroende är det viktigt att de är fristående. Det är det som är själva utgångspunkten i deras arbete. Jag menar alldeles bestämt att förtroendenämnderna skall kunna förmedla och hjälpa till med att skaffa den sakkunskap som skall vara ett stöd för de patienter som behöver den, även om inte själva nämnden eller dess tjänstemän har egen sakkunskap i den enskilda frågan. Slutligen vill jag säga att det är viktigt att hålla isär begreppen. Det statliga ansvaret handlar om den statliga delen av sjukvården inom patientförsäkringen.
Fru talman! Det är helt riktigt att det inte är första gången som patientförsäkringen diskuteras i denna kammare. Den har emellertid diskuterats utifrån litet olika frågeställningar. Just den frågeställning som vi bl.a. diskuterar i dag, om staten kan gå in och påverka avtalet i patientförsäkringen, har inte diskuterats förut. Riksdagen har inte heller haft någon mening i frågan, utan det handlar helt enkelt om vilka regler som gäller mellan avtalsstiftande parter. Jag menar att staten helt självklart både kan och bör gå in och söka få en avtalsändring till stånd. De avtal som finns i dag missgynnar denna ytterst lilla patientgrupp som får sällsynta komplikationer vid ett ingrepp. Många gånger bedömer läkaren dessa sällsynta komplikationer som försumbara och därför inte ens upplyser patienten om att de kan inträffa. Jag menar att staten kan gå in och påverka. Nu börjar tiden ta slut, så jag hinner väl knappast få ett svar på den fråga jag skulle vilja ställa om det som är positivt i interpellationssvaret. Detta positiva är att socialministern nämner att det pågår en översyn av villkoren inom patientförsäkringen, bl.a. när det gäller det som kallas sällsynta komplikationer. Jag är mycket intresserad av att få höra vem som gör den översynen, när den skall bli färdig och vad man har tänkt sig att den skall leda till.
Fru talman! Det är Landstingsförbundet och försäkringsgivarna som är avtalsparter när det gäller patientförsäkringen. Det statliga ansvaret regleras på särskilt sätt. Som jag sade i mitt inledande anförande pågår en översyn, och den skall presenteras vid Landstingsförbundets möte våren 1991.

Fru talman! Jens Eriksson har med anknytning till den s.k. anpassningsöverenskommelsen mellan Sverige och EG från 1986 ställt tre frågor angående Östersjön. Denna överenskommelse i form av ett omfångsrikt tilläggsprotokoll med bilagor i anslutning till Sveriges frihandelsavtal med EG, föranleddes av att EG utvidgades till att omfatta även Spanien och Portugal. Den del av anpassningsöverenskommelsen som nu särskilt åsyftas, är en brevväxling rörande jordbruks och fiskeområdena. Jens Erikssons två första frågor berör årets fiskekvotförhandlingar med EG avseende utbytet för 1991. Frågorna är närbesläktade. Därför tar jag upp dem i ett sammanhang. Frågan är om jag skall verka för en instruktion till den svenska förhandlingsdelegationen av innebörd att denna, med stöd av vissa skrivningar i anpassningsöverenskommelsens nyss nämnda brevväxling och av senare inträffade omständigheter, skall söka få till stånd en begränsning av EGs torskfiske i Sveriges Östersjözon främst genom en nedskärning av EGs årliga torskkvot, vilken enligt brevväxlingen ligger på 2 500 ton. Först känner jag mig föranlåten att göra en kommentar till interpellantens inledande beskrivning av brevväxlingen. Jens Eriksson säger att Sverige bytte bort fiskekvoter mot vissa tullättnader, bl.a. på frysta ärter. Det är litet förvånande att Jens Eriksson, med sin nära anknytning till fisket, förbigår med tystnad vad vi främst uppnådde med brevväxlingen, nämligen en inte obetydlig bräsch i EGs tullmur kring fisk och fiskprodukter. T.ex. tillgodosågs ett angeläget, ofta upprepat krav från yrkesfisket genom tullfrihet för Vidare hänvisas i interpellationen till två bilaterala internationella överenskommelser som Sverige ingått 1988, således efter anpassningsöverenskommelsen med EG 1986. 75 % av denna zon. Parterna fick samtidigt vissa tjugoåriga fiskerättigheter i varandras delar av den f.d. vita zonen. I anslutning till denna uppgörelse träffades en överenskommelse med EG om EGs fiske i den svenska zondelen, som ju tidigare har varit internationellt vatten och där det rått fritt fiske av stor betydelse för EG. Inte minst med hänsyn till dessa förhållanden blev vår del av den f.d. vita zonen föremål för en separat kvotreglering i vårt internationella kvotutbyte. Jens Eriksson hävdar nu att vår del av den f.d. vita zonen ligger utanför den egentliga svenska fiskezonen och därmed också utanför anpassningsöverenskommelsens brevväxling från 1986. Detta i förening med den torsk-TAC om endast 40 200 ton, som man inom Fiskerikommissionen för Östersjön enats om för svensk zon under 1991, skulle berättiga oss att ''kraftigt reducera'' EGs fasta torskkvot för nästa år i den ursprungliga svenska zonen, dvs. zonen med de gränser den hade före maj 1988. Till att börja med måste det konstateras att den svenska delen av den f.d. vita zonen i dag ingår i Sveriges fiskezon i Östersjön. I och med uppgörelsen med Sovjetunionen 1988 flyttades gränsen för Sveriges zon österut. Det är visserligen sant att nytillskottet i vissa avseenden är föremål för särreglering, men därmed har man inte skapat en andra svensk fiskezon. Om man studerar brevväxlingen från 1986 kan man konstatera att det endast är tal om den svenska fiskezonen i Östersjön utan några reservationer. Nästa års torsk-TAC för den svenska zonen har vid den senaste sessionen med Östersjökommissionen fastställts till drygt 40 000 ton. Därmed passeras inte den nivågräns under vilken EGs fasta torskkvot skall reduceras. Med stöd av själva brevväxlingen går det således inte utan vidare att gentemot EG hävda att kvoten i fråga bör skäras ned i dagsläget. Å andra sidan är det givetvis tänkbart att söka öppna en diskussion med EG om den aktuella reduktionsklausulen under hänvisning till att den svenska Östersjözonen utvidgats sedan 1986. En sådan diskussion faller emellertid utanför ramen för de årliga förhandlingarna om balanserat kvotutbyte under Interpellationen tar också upp ett ställe i 1986 års brevväxling som berör parternas ''fiskemönster'' inom ramen för nyssnämnda fiskeavtal. Detta ställe uttrycker en strävan att söka bevara då rådande fiskemönster med reservation för oförutsebara biologiska omständigheter. Östersjöns torskbestånd har minskat väsentligt under senare år. Jens Eriksson menar nu att denna minskning är en sådan biologisk omständighet som borde rubba EGs fiskemönster inom det årliga kvotutbytet med Sverige Härmed kommer interpellationen in på kvotutbytesförhandlingarna med EG för 1991. Dessa har tidigare denna vecka slutförts i Bryssel. När det gäller torsken blev resultatet följande. Jämfört med i år får EG vidkännas en avsevärd minskning av sitt fiske i vår Östersjözon. I EGs Östersjözon, som utvidgats till följd av Tysklands återförening, får Sverige en kvotökning för torsk som ett led i avvecklingen av våra fiskerelationer med det forna Östtyskland. Beträffande förhandlingsresultatet i övrigt kan nämnas att den ekonomiska balansen i vårt kvotutbyte med EG har förbättrats och att Sverige 1991 får oförändrade fångstmöjligheter i Nordsjön, trots den tidigare nämnda minskningen för EG i Östersjön och trots aviserade ytterligare allmänna fångstbegränsningar i Nordsjön. En enig svensk förhandlingsdelegation, i vilken ingår ledande företrädare för det svenska yrkesfisket, rekommenderar den föreliggande överenskommelsen med EG för 1991 till slutligt antagande. Jag förmodar att Jens Eriksson inte har anledning att där anmäla en avvikande uppfattning. Formuleringen av interpellationens tredje och sista fråga kan förleda en att tro att Jens Eriksson helst ser att man upphäver hela anpassningsöverenskommelsen med EG från 1986, som utgör en betydande utvidgning och en integrerande del av vårt ursprungliga frihandelsavtal med EG. ''tilläggsprotokollet'' till frihandelsavtalet med alla därtill anslutande dokument, omfattar främst en mängd varuområden utanför jordbruks och fiskesektorerna. Jag förmodar emellertid att Jens Eriksson inte tänker sig ett upphävande av hela detta avtalskomplex utan endast av den därtill hörande jordbruks och fiskebrevväxlingen, som det varit tal om i det föregående. Inledningsvis påpekade jag att brevväxlingen i vågskålen till Sveriges förmån har en rad tullättnader för vårt fiske och vår fiskberedningsindustri. Jag har svårt att tro att det är en allmän uppfattning inom svensk fiskerinäring att vilja borts efrån dessa tullförmåner. Slutligen vill jag erinra om följande. Som alla väl känner till håller Sverige och övriga EFTA-länder på att förhandla om ett breddat och fördjupat samarbete med EG inom ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde, EES. Dessa förhandlingar omfattar ett mycket brett spektrum, inkl. fiskesektorn. Innan de har slutförts, kan det från svensk sida knappast bli aktuellt att överväga en begäran om omförhandling av någon del i anpassningsöverenskommelsen från 1986.

Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation. Jag saknar tyvärr i svaret den goda viljan att tillvarata det svenska fiskets intressen gentemot EG. Jordbruksministern kommenterar i sitt svar att jag i min interpellation påpekar att Sverige har bytt bort fiskerättigheter mot vissa tullättnader, bl.a. på frysta ärtor. Det är sanning, jordbruksministern. Jag kunde dessutom ha lagt till att vi till viss del har frånsagt oss vår rätt att bestämma över våra vatten. Trots att vi har köpt tullfrihet för 20 000 ton sill fick vi ändå tull under en tid i höst. Det känner säkert jorbruksministern till. Det berodde på EGs sätt att tillämpa avtalet. Det är inte enda gången avtalet fungerat dåligt och till Sveriges nackdel. När det gäller brevväxlingen, som både jag och jordbruksministern hänvisar till, är det EG som står bakom de formuleringar på s. 102 i propositionen rörande en neddragning av deras kvoter som jag har citerat i min interpellation.Eftersom EG i dessa förhandlingar tidigare hävdat att vad som stått i deras brev gäller, torde det inte vara någon svårighet för jordbruksministern att hävda detsamma. Det är alltså EG som fastslagit att EGs kvot skall minskas om vår kvotandel understiger 40 000 ton och att EGs fiske skall, med reservation för oförutsebara biologiska omständigheter, behålla det tidigare fiskemönstret. Jag hävdar att oförutsebara biologiska omständigheter i dag talar för att vi mot bakgrund av avtalet kan reducera Östersjön kan jag inte vara ensam om denna uppfattning. Det är rätt som jordbruksministern säger, att det i brevväxlingen från 1986 endast är tal om den svenska fiskezonen. Det är därför med rätta jag hävdar att utökningen genom överenskommelsen om vita zonen inte omfattas av avtalet med EG. I det avtal med EG som underskrevs den 6 maj 1988, framgår att EG oreserverat erkänner Sveriges suveräna fiskejurisdiktion över ifrågavarande speciella område av Östersjön. Därav följer att EGs fartyg i princip måste ha licens för att operera inom området. De har också rapporteringsskyldighet när det gäller fångster samt in och utpassering. Den svenska delen av den f.d. vita zonen utgör en separat del av svenska fiskezonen i Östersjön med särskild fiskereglering. Därom torde vi kunna vara ense. Beträffande kvotförhandlingarna för 1991 säger jordbruksministern att EG fått vidkännas en avsevärd minskning och att Sverige har fått en ökning i anledning av Tysklands återförening. Jag har ingen möjlighet att bedöma detta, då jag inte känner till resultatet av förhandlingarna. Jag vet inte om EGs fiske i vita zonen skurits ned. I så fall är det i överensstämmelse med riksdagens uttalande. Det tycker jag är bra, och jag sätter värde på att riksdagens uttalande respekteras. Om en ändring av EGs fiskemönster också genomförts är detta också bra, och det tillmötesgår i så fall ett av mina krav. Jag vill dock göra klart för jordbruksministern att det förhållandet att fiskets företrädare rekommenderat den föreliggande överenskommelsen inte fråntar mig rätten att ha en uppfattning om avtalet är bra eller dåligt. Jag förstår inte vad jordbruksministern menar när han säger att jag inte har anledning att ha en avvikande mening. Det beror på avtalet, -- jordbruksministern. Man har tidigare träffat avtal vare sig fisket tyckt si eller så. EG-rädslan har ofta varit större än hänsynen till svenskt fiske. Den ekonomiska balansen har förbättrats, säger jordbruksministern. Jag tolkar detta så, att det fortfarande är obalans till Sveriges nackdel. Det är snart på tiden att vi får balans i avtalen. EGs torskekvivalent, där vi fått betala med 1 kg torsk för att få 1,3 kg sill, samtidigt som vi bytt till oss torsk hos östsstaterna och betalat varje kilo torsk med 4-- 5 kg sill, kan man inte med bästa vilja i världen påstå är bra för svenskt fiske. Jag var med innan anpassningsavtalet kom till stånd. Det var bättre för svenskt fiske då. Därför ser jag gärna att avtalet upphävs. Jag har inte räknat med att jordbruksministern skall hålla med mig om att anpassningsavtalet är olyckligt. Men jag är besviken på att Mats Hellström inte är beredd att utnyttja avtalet till Sveriges fördel på punkter där EG har gett direktiven. Det minskar inte min oro för fiskets framtid och kommande EES-avtal.
Fru talman! Det är mycket tråkigt att Jens Eriksson bortser från verklighet och realiteter när han så perspektivlöst framställer det som att Sverige skulle ge efter för EG i en situation där de flesta länder, inte minst inom EG, har utomordentligt stora besvär i sina fiskeförhandlingar med varandra. Sverige är ett av de få länder som har lyckats utvidga sitt fiske, trots de biologiska begränsningar som också vi måste ta hänsyn till. Vi har kommit tillbaka i Nordsjön och fått ett avtal om Östersjön som medger oss själva ett torskfiske, samtidigt som länderna inom EG får minska sitt torskfiske i Den senaste kvotförhandlingen innebär att EG får minska sitt torskfiske både i Östersjön den ursprungliga delen av zonen och i den f.d. vita zonen. Samtidigt har Sverige, som Jens Eriksson rimligen måste känna till, i förhandlingar i fiskerikommissionen för Östersjön kunnat öka vår andel av torskfisket i Östersjön från 21 % till 23,5 %. Det har vi kunnat göra trots de begränsningar som råder, och trots den mycket besvärliga situation som råder både när det gäller bestånden och konflikter mellan olika länder. Att sedan komma och säga att regeringen inte skulle tillvarata svenska intressen gentemot EG är verkligen perspektivlöst, Jens Eriksson. Det var något av ''surt, sa räven'' över detta inlägg. Jag beklagar att Jens Eriksson, som är väl insatt i frågorna, behöver ta till den typen av argumentering. I sak förhåller det sig så, att Jens Eriksson diskuterar 1986 års anpassningsöverenskommelse som om ingenting hade hänt därefter. Också detta är någonting som jag beklagar. Efter överenskommelsen med Sovjetunionen om den vita zonen har Sverige fått helt andra möjligheter att förhandla med EG. Vi har kommit tillbaka i Nordsjön och fått kontroll och ordning på det som tidigare var ett utbrett rovfiske i den f.d. vita zonen i Östersjön, och vi har dessutom kunnat öka vår andel i Östersjön. Sammanfattningsvis menar jag att regeringen väl tillgodoser svenska intressen. Fiskets företrädare rekommenderar också den förhandlingslösning som våra förhandlare i Bryssel på ett skickligt sätt har kommit fram till för slutligt antagande denna vecka. Jens Erikssons tolkning att det skulle vara två zoner i Östersjön är felaktig, vilket jag också sagt i mitt interpellationssvar. Överenskommelsen ger inte utrymme för Jens Erikssons tolkning.

Fru talman! Jordbruksministern tar upp de problem som man har inbördes inom EG. Jag anser inte att vi för Sveriges del kan lösa de problem man har där, och vi har inte råd att betala för att de löses. Vi har alldeles tillräckligt med våra egna problem. Det svenska fisket har i dag så stora problem att vi nästan behöver EGs stöd i stället för att lösa EG ländernas problem genom att ge dem stöd. Jordbruksministern tar flera gånger upp det avtal som har träffats. Jag kan inte diskutera detta avtal, eftersom jag inte vet vad det innehåller. Om jag hade vetat det, skulle jag ha diskuterat avtalet. Men jag litar på det jordbruksministern säger, nämligen att man har minskat EGs fiske i den vita zonen i enlighet med riksdagens uttalande, och det anser jag är bra. Man har också minskat det utbyte som EG haft i den tidigare svenska fiskezonen, och det tillmötesgår i så fall ett av mina krav, nämligen att man skall skära ner EGs fiske i den svenska zonen. Sverige har fått en ökad andel av torsken i Östersjön genom förhandlingarna i Warszawa. Det berodde på att vi fått ett ytterligare tillskott till den svenska fiskezonen. Vi har alltså fått ytterligare ett par procent av fiskerika vatten. Detta anser jag mer bekräftar min inställning att den vita zonen har tillkommit Sverige tidigare och att den utgör en speciell del av den svenska fiskezonen genom det avtal på tjugo år som träffats med Sovjetunionen, där vi reglerar fisket på ett helt annat sätt än vad har gjort tidigare.

Fru talman! Ragnhild Pohanka har frågat mig om jag är beredd att tillsätta en utredning som undersöker omfattningen av sådana rotdeformationer hos barrträden som orsakar instabilitet, s.k. rotsnurr, och om jag är beredd att låta göra tillräckligt många fältundersökningar för att få en överblick av omfattningen av dessa skador. Föryngringen av skogen är en viktig del i det svenska skogsbruket. Redan i 1903 års skogsvårdslag fastslogs principen om långsiktig hushållning som grundläggande för svenskt skogsbruk. Regler om återbeskogning efter avverkning har alltsedan dess spelat en central roll i skogslagstiftningen. Varje år anläggs i Sverige ny skog på drygt 200 000 hektar. En stor del sker genom plantering. Närmare 500 miljoner plantor sätt ut varje år. För att skapa goda skogar för framtiden krävs att man är noga med valet av föryngringsmetod så att man anpassar åtgärderna till rådande markförhållanden. Vidare krävs att man sätter ut tillräckligt många och tillräckligt bra plantor och att skogsskötseln därefter blir sådan att återväxtresultatet blir det bästa möjliga. Frågan om rotdeformation hos skogsplantor, eller rotsnurr, är ett sedan länge känt problem. Det har uppmärksammats av såväl forskarna vid Sveriges lantbruksuniversitet som skogsstyrelsen och skogsägarna själva. Det problem som Ragnhild Pohanka tar upp avser s.k. täckrotsplantor som, då de började användas i stor utsträckning, odlades i papperskrukor som gav plantan sämre möjlighet att utveckla rötterna på ett normalt sätt i skogsmarken. Även om plantan inte dör kan missbildningen medföra att de växande träden inte utvecklar den stabilitet som krävs för att klara klimatiska påfrestningar såsom vind och snö. För att få en översiktlig bild av omfattningen av plantor med dålig rotutveckling och stabilitet i äldre täckrotsplanteringar har skogsstyrelsen låtit undersöka planteringarna av tall under åren 1970-- Undersökningen visar att ca 2 % av den planterade arealen i de berörda länen under denna period var i så dålig kondition att den borde planteras om. Flera faktorer än rotdeformation kan vara orsak till de dåliga planteringsresultaten, t.ex. fel härstamning hos plantorna, fel trädslag, olämplig markberedning, dålig plantering eller uppfrysning på finjordsrika marker. Genom nya och bättre plantodlingssystem kan risken för rotdeformation minskas. Vid produktionen av täckrotsplantor påverkas plantans möjlighet att utbilda ett bra rotsystem framför allt av typen av odlingsbehållare och av odlingstidens längd. Inom Sveriges lantbruksuniversitet har man för avsikt att i ett större forskningsprojekt närmare undersöka vilken inverkan dessa två faktorer har. Också i plantskolorna bedrivs utvecklingsarbete inom detta område. Men det är också viktigt att skogsplanteringarna utförs omsorgsfullt. För att få en god rotutveckling efter planteringen krävs dels att man väljer rätt trädslag, dels att man gör en lämplig markberedning och planterar plantan på rätt ställe. I skogsvårdsorganisationens rådgivning till skogsägarna lägger man stor vikt vid dessa frågor. Tjänstemännen har fått särskild utbildning i skogsmarkens ekologi, och motsvarande utbildning ges nu till tusentals skogsägare runt om i landet i studiekampanjen ''Rikare skog''. Mot bakgrund av de erfarenheter vi har i dag är det enligt min mening av betydelse att alla skogsägare och de som säljer skogsplantor uppmärksammar behovet av god plantkvalitet och omsorgsfull plantering. Det är också viktigt att de nya kunskaper som kommer fram snabbt förs ut till skogsägarna och plantproducenterna. Jag har i mitt svar försökt redovisa en del av det arbete som redan pågår för att klarlägga denna fråga. Omfattningen av problemet är relativt väl känd. Däremot kan det vara motiverat att öka kunskapen om konsekvenserna, och sådant arbete pågår också. De åtgärder som Ragnhild Pohanka efterlyser är alltså redan påbörjade.

Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Jag delar inte jordbruksministerns uppfattning om att detta förhållande är väl känt. Vissa årskullar av träd har undersökts, men eftersom det fortfarande planteras täckrotsplantor som genererar rotsnurr betyder det att omfattningen inte är väl känd. Sedan 1970-talets början och fram till i dag har använts plantor och planteringsmetoder som orsakar s.k. rotsnurr. Rotsnurr innebär att rötterna snurrar runt rothalsen på ungträdet. Efter ca 15 år, eller långt tidigare, blir trädet så försvagat att det kan angripas av bl.a. Griminellasvampen eller tippar omkull av snö och blåst. Svensk tall liksom contorta och gran drabbas nu i ohygglig omfattning av denna rotsnurr. De ekonomiska skadeverkningarna för Sverige rör sig om mångmiljardbelopp. Det är en stor omfattning. Är jordbruksministern beredd att personligen med skogsexperter på skadeplatser ta del av denna katastrof? Jag har själv besökt hygge efter hygge där två till tre meter höga träd faller omkull om jag bokstavligen bara knuffar dem. Lika lätt har jag ryckt upp två till sexåriga plantor på andra hyggen. De har också haft rotsnurr. Visst är paperpot en av orsakerna till rotsnurr, dvs. att rötterna växer runt stammen och till slut stryper vätske och näringstillförseln. Meningen var att papperskrukan skulle förmultna efter en tid. Metoden infördes på allvar inom skogsbruket i början av 70-talet och blev snabbt populär eftersom hanteringen var smidig och de ömtåliga rötterna skyddade. Det kan dröja 10 till 15 år innan problemet blir tydligt. Virket är då ändå värdelöst, och alla år av tillväxt är bortkastade. Enligt domänverkets huvudkontor i Falun har domänverket planterat ca 100 000--150 000 ha med paperpot bara i Norrbotten, och först 1987--1988 upphörde man helt med detta. Därtill skall läggas de andra Norrlandslänens skogsbolagens och privata skogsägares planteringar. Jag kan inte göra någon beräkning, eftersom jag inte har fått fram uppgifter på hur stor andelen är med rotsnurr. En del skogsbolag har aldrig använt paperpot, men har ändå drabbats av rotsnurr. Många bolag har köpt sina paperpot av skogsvårdsstyrelsen som har en märklig dubbelroll både som tillsynsmyndighet och plantförsäljare. SCA har inte använt paperpot men har ändå liknande problem. SCA använde till en början Kopparforsmetoden i små plastkrukor som var släta inuti. Men nu har krukan modifierats med styrlister, s.k. HIKO. Resultaten har då blivit bättre. Dock fortsätter rötterna att ''snurra''. Jag har med egna ögon sett de planteringar som har På t.ex. en fyra år gammal plantering, ca 200 ha, som hade planterats med täckrotsplantor hade redan var och varannan planta dött. Skogsfacket ville i höstas slå larm. Medlemmarna har ju genom sitt arbete tvingats se dessa fruktansvärda skandaler. Men jag vet inte om man har agerat i den omfattning man ställde i utsikt i augusti-- september. Om facket skulle agera är det en maktfaktor att räkna med. Att det även finns andra orsaker som ger plantorna dålig stabilitet och överlevnad är väl känt, t.ex. humustäckets tjocklek, vattenstress, frost, älgskador osv. Jag har här en rapport från en känd undersökning gjord av Anders Lindström på Svenska lantbruksuniversitetet. Han har då kommit fram till att bäst resultat blir det av naturlig föryngring. Där finns i stort sett inga plantor med rotsnurr. Om det finns är det så litet att tillväxten inte påverkas. Barrotsplantor finns inte med i undersökningen, men de har en bättre tillväxt om de sköts och planteras på rätt sätt. Näst bäst är Ser man till de plantor som står på ''normal'' mark -- inte de dåliga markerna där siffrorna är ännu högre -- blir ändå andelen rotbrott och lutande träd efter nedböjning onormalt hög. Paperpot 308 är den planttyp som tillsammans med några andra planttyper har kraftiga snurrdeformationer -- 25 %. När man värderar ett rotsystems stabiliserande funktion spelar den totala rotarean en stor roll liksom rotsystemets deformationsgrad. Man skulle kunna uttrycka det som att förutom kvantitet krävs det också god kvalitet på rotsystemet för att få ett stabilt träd. Naturligt föryngrade plantor uppfyller alla kriterier. Det är den planttyp som har bäst förutsättning att klara stjälpande moment. Barrotsplantor och naturlig föryngring med en plantering utan ackord skulle oerhört väl förhöja denna föryngring och ge stabila plantor. Vid ackordsplantering händer det också att rötterna blir deformerade -- man trampar ju till runt roten -- och roten växer i en vinkel. Det kostar 10 000 kr. per ha att beskoga ett nytt område. Lägger man till tio års förlorad tillväxttid i genomsnitt, vad kostar inte det?

Fru talman! Jag har liksom Ragnhild Pohanka insett svårigheterna med rotsnurr. Det är ett mycket allvarligt problem. Jag tror inte att det finns någon som helst skillnad i vår beskrivning av problemet. Det innebär att på dåliga marker, särskilt i Norrland, där tekniker har använts som leder fram till rotsnurr, behöver det göras omplanteringar. Det handlar om stora skador. Utan att vara fackkunnig tror jag att det inte bara handlar om paperpot eller vilken typ av planta som har använts. Det kan också ha att göra med att i näringsfattig mark söker sig rötterna till det som är mest näringsrikt. Har man då ett näringsrikt hölje kring själva roten, vecklar roten in sig i sig själv. Marken kan ha betydelse. Jag tror att vi är överens om detta och att det är ett mycket allvarligt problem. Ragnhild Pohankas frågeställning i interpellationen berör dels om vi skall undersöka omfattningen av rotdeformationerna, dels om vi vill göra tillräckliga fältundersökningar -- skogsbolagen, privata skogsägare och jag -- för att få en överblick av omfattningen. Jag har svarat på detta. Eftersom alla är överens om att det här är allvarligt är det många som arbetar med det. Jag har redovisat lantbruksuniversitetets arbete, som Ragnhild Pohanka känner till. Vår egen statliga skogsvårdsorganisation, skogsstyrelsen, har som jag sade gjort undersökningar. Skogsägarbolagen arbetar med att finna nya metoder. Som jag sade i mitt svar är det viktigt att det snabbt kommer ut information om de nya metoder som arbetas fram av skogsvårdsorganisationer och skogsägare. Det gäller såväl nya plantsystem som andra forskningsresultat. Man menar t.ex. att plantorna bör stå kortare tid i plantskolan. Man utvecklar också nya plantsystem. Ragnhild Pohanka nämnde själv Planta 80, som har tagits fram, där rotutvecklingen blir bättre. I rådgivningen är man noga med att tala om på vilka marker det är lämpligt att plantera täckrotsplantor. I dag vet man mer om detta än vad man gjorde på 70-talet. Det är självfallet också viktigt att använda rätt trädslag till rätt marktyp. Arbetet som bedrivs riktar in sig både på skogsorganisationernas rådgivning till privatpersoner och skogsbolagens utbildning av sina egna anställda. Vi är överens om problemet, och det som Ragnhild Pohanka efterlyser pågår redan.
Fru talman! Jag vet att det har pågått undersökningar, men jag menar att det inte räcker. Problemen kanske inte uppträder på allvar förrän efter 10--15 år, och tillväxtförlusten förvärras hela tiden. När man vet att det ännu för något år sedan planterades olämpliga planttyper måste man göra undersökningar på ett mycket tidigare stadium för att inte förlora dessa år. Ibland dör plantorna snabbt, men jag är också medveten om att om man har god matsäck med sig, som täckrotsplantorna har, äter man upp den först. Om rötterna inte har snurrat redan tidigare, börjar de göra det i den goda jorden. Hur omfattande är problemet? Man har bara undersökt planttyper som är 10--15 år gamla. Man skulle behöva göra en undersökning på mycket bredare bas. Skogsstyrelsens skogsvårdschef Stefan Bucht säger att man inte vet vad som kommer att hända i framtiden. Man vet inte hur stor omfattningen är och hur stor den kommer att bli. Det är det jag efterlyser. Jag tycker att det är dålig ekonomi och dålig skogspolitik. Det är skadligt för skogsägare. Privata skogsägare blir särskilt hårt utsatta i detta läge. Kan de över huvud taget få skadestånd? De har inte resurser att klara dessa förluster. Stefan Bucht säger att det kan bli svårt. Om plantan planterades för 10--15 år sedan kan man kanske inte bevisa att planttypen var felaktig. Detta är allvarligt. Men det kommer säkert in skadeståndsanspråk från privata skogsägare och kanske även från bolagen. Det senare känner jag inte till. Jag tycker att man skall göra en undersökning där man studerar olika ålder, olika jordmån och olika planttyper. Den skulle bli ganska omfattande. Om den skulle kosta några miljoner, medför den kanske en besparing på miljarder. Satsa miljoner och spara miljarder!
Fru talman! Vi är överens om problemet, Ragnhild Pohanka. Visst undersöker man olika ålder. Som jag sade har skogsstyrelsen gjort undersökningar under åren 1970--1983. Lika viktigt som att fortsätta den typen av undersökningar -- man bedömer säkerligen bättre vilka undersökningar man skall göra än vad vi kan göra här i kammaren -- är att man arbetar med att komma bort ifrån problemet. Jag har just belyst på vilket sätt skogsvårdsorganisationen, de privata bolagen och andra arbetar för att få fram andra plantsystem så att dessa allvarliga problem skulle kunna försvinna.
Fru talman! Jag vet att man håller på att ta fram andra plantsystem. Det är viktigt och bra. Det utgör naturligtvis det bästa skyddet för framtiden. Framtiden gäller dock även för de plantor som redan är planterade. Vi är då inte överens om vilken form undersökningen skall ha och hur stor omfattningen skall vara. Jag har även talat med personer som har arbetat i skogen. Man börjar då fundera om den fjällnära skogen på höga höjder, som har dålig tillväxt, är mest utsatt för rotsnurr. Hälften av de fall där träden inte tillväxer kan bero på detta. I dessa områden finns magra jordar och svårt klimat som gör att problemet accelererar och kanske slår ut hela hyggen. Där t.ex. kan man börja. En del människor blundar. De planterar och struntar i hur det går. De har jobb nästa år eller om tre år igen med att göra en omplantering. Det är litet kortsiktigt. Man måste ta tag i detta på ett mycket mera heltäckande sätt. Vi är överens om problemet. Det gäller omfattningen, som jag inte heller känner till, men skulle vilja känna till.
Fru talman! Agne Hansson har ställt följande frågor till mig: 1. Är regeringen beredd att ta konsekvenserna av den rådande situationen och föreslå riksdagen att reformeringsarbetet av den statliga länsförvaltningen i nuvarande form avbryts? 2. Om inte, avser regeringen att genomföra reformeringen av den statliga länsförvaltningen helt i linje med av riksdagen fattat beslut? 3. Vilka åtgärder är regeringen i så fall beredd vidtaga för att intentionerna i beslutet skall fullföljas? 4. Är regeringens uppfattning att de nuvarande länen skall försvinna och ersättas av storregionala statliga organ på mellannivån mellan stat och kommuner? 5. Är regeringen beredd att överväga förslaget om nedläggning av länsstyrelsernas organisationsnämnd ? Svaret på den första frågan är nej. Den beslutade reformen är ett viktigt led i de åtgärder som syftar till att göra ansvarsfördelningen mellan stat, kommuner och landsting tydligare, förbättra samordningen mellan offentliga verksamheter och utveckla formerna för en mer mål och resultatorienterad styrning av verksamheten. Följdsvaret på den andra frågan är att regeringen avser att genomföra reformeringen av den statliga länsförvaltningen i linje med de riktlinjer som riksdagen slagit fast. Beträffande den tredje frågan vill jag något mer ingående redovisa vilka åtgärder regeringen vidtar för att intentionerna bakom beslutet skall få genomslag. Riksdagen behandlar just nu förslag om de ändringar i gällande lagstiftning som föranleds av beslutet om länsstyrelsereformen . Det fortsatta arbetet med ett stort antal författningsändringar, som behövs för att genomföra reformen den 1 juli 1991, pågår inom regeringskansliet. En ny länsstyrelseinstruktion skall beslutas inom kort. Resursfrågorna för den nya organisationen bereds nu inom regeringskansliet i samband med årets budgetarbete. Statskontoret har nyligen redovisat sin utredning om den statliga administrationen på fiskets område. Förslagen bereds nu inom regeringskansliet. En proposition avses bli framlagd till riksdagen under våren 1991. Som svar på den fjärde frågan vill jag betona att det inte heller är regeringens mening att de nuvarande länen och den länsbundna statliga förvaltningen skall utraderas och ersättas av storregionala statliga organ på mellannivå mellan stat och kommun. En sådan utveckling leder till minskat förtroendemannainflytande, kan leda till ökad sektorisering av den statliga verksamheten och strider även i övrigt mot de intentioner som ligger bakom reformarbetet med en samordnad länsförvaltning. Däremot kan jag se att det på specifika områden finns behov av länsövergripande samverkan mellan flera län när det gäller långsiktiga strukturella frågor. Det gäller t.ex. När det gäller den sista frågan är det oklart vad den syftar på -- Länsstyrelsernas organisationsnämnd har en viktig roll i förberedelserna inför reformen och är på olika sätt engagerad i arbetet. Men LON är självfallet inte undantagen från generella överväganden om omställning och bantning av den statliga administrationen, liksom om stabsmyndigheternas framtida roll. Avslutningsvis vill jag framhålla att de åtgärder som regeringen avser att vidta är grundade på uppfattningen att det reformbeslut som tagits är ett riktigt och viktigt steg för att effektivisera och decentralisera statlig verksamhet. Den nya länsstyrelsen skall vara det centrala statliga organet i länet och på ett mer sammanhållet sätt verka för samordning och ett kraftfullt regionalt agerande. Men det innebär givetvis inte att länsstyrelsernas uppgifter är bestämda en gång för alla. Det är inte bra om nya låsningar ersätter gamla. Vi befinner oss just nu i ett skede som aktualiserar frågor om uppgiftsfördelningen inom en rad politikområden. Det viktiga är att verksamheterna på länsplanet samordnas inom de nya länsstyrelserna. Agne Hansson tar också upp planerna för vägverkets framtida organisation. Regeringen har uppdragit åt vägverket att redovisa sina överväganden med anledning av betänkandet om finansiering av vägar och järnvägar . Uppdraget skall i sin helhet redovisas senast den 31 december 1990. Jag vill därför inte kommentera frågan på annat sätt än att peka på att vägverket enligt sina direktiv bör utgå från länsstyrelsernas vidgade uppgifter på kommunikationsområdet i den samordnade länsförvaltningen.

Fru talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret. Det var ett omfattande och genomtänkt svar. Jag tror att det var nödvändigt för det fortsatta arbetet ute i länen med reformeringen av länsstyrelserna. Orsaken till att jag ställde de två första frågorna om att avbryta reformarbetet är det förvirrade och ovissa läge som råder ute i de olika länen. Det som händer tyder mer på att regeringen inte har avsikten att fullfölja reformen. Men nu har jag ju fått svaret att den skall fullföljas. Som jag framhåller i min interpellation har inga klara direktiv om organisationsutformningen givits till länen. De direktiv som har getts har varit motstridiga. Jag skulle gärna vilja ha ytterligare besked från civilministern vilka direktiv som har gått ut till länen. Regeringens handlande har inte heller varit konsekvent i linje med beslutet. Men det kan civilministern inte ensam lastas för. Förslaget från utbildningsministern om nedläggningen av länsskolnämnderna är ett sådant exempel. Förslaget om att länsexperterna inte har länen utan en större region som bas bygger ju inte på tanken att samordna inom länen. Budgetdirektiv om nedskärningar uppfattas inte heller ute i länen gå i reformens riktning. Jag skulle egentligen inte ha haft något emot att civilministern i dag hade gett ett besked om att regeringen är beredd att föreslå riksdagen att reformen stoppas. Enligt min och centerns uppfattning leder reformen inte till de uppsatta målen som civilministern angav. Den leder inte heller till det som också var avsett, och som civilministern inte angav, nämligen målet att fördjupa demokratin på länsnivå. Den mest effektiva lösningen är i stället ett reformarbete som innebär att landstingen omvandlas till verkliga länsparlament och att länsstyrelserna avskaffas. Först då kan ansvar och demokrati framstå tydligt och klart. Och effektiviteten ökar genom att onödiga dubbelkommandon försvinner. Nu gav civilministern emellertid inte det svaret, och han är beredd att fullfölja reformen enligt riksdagens beslut. Då tror jag att det är helt nödvändigt att regeringen ger klarare och entydigare direktiv till länen. Jag vill fråga om regeringen är beredd att göra det. Det är alldeles nödvändigt för att reformarbetet inte skall spåra ur. I svaret på den tredje frågan pekar civilministern på en rad centrala åtgärder som nu har vidtagits. Det finns inte mycket att kommentera i detta sammanhang. Det är det parallella arbetet ute i länen som måste gå i fas med arbetet centralt. Det är där som det i första hand brister. På vissa punkter följde beslutet i riksdagen inte regeringens proposition, på grund av att socialdemokraterna hamnade i minoritet under kammarbehandlingen och tvingades göra upp med moderaterna och folkpartisterna, bl.a. i frågan om inrättandet av de särskilda förtroendenämnderna inom länsstyrelsernas styrelse för vissa uppgifter. Civilministern hade själv föreslagit att minst fem sådana nämnder skulle tillsättas för att insynen skulle breddas och för att demokratin skulle fördjupas. Jag delade den uppfattningen. Beslutet om det som nu gäller innebär att länsstyrelserna själva avgör om nämnder skall inrättas, och om så sker skall länsstyrelserna själva utse ledamöterna. Det visar sig nu att många länsstyrelser inte planerar att inrätta några nämnder, och i de fall som detta planeras är det sällan fråga om mer än en. Det innebär, som jag ser det, en betydande förskjutning mot ökad centralstyrning, minskad insyn och försvagad demokrati på länsnivå. Därför hade jag väntat mig att civilministern, i samband med den proposition om författningsändringarna som riksdagen just nu behandlar, skulle återkomma med förslag som bättre tillgodoser insyn och demokrati. Mina funderingar gäller om civilministern är medveten om vad som pågår ute i länen i detta sammanhang. Är detta något som också civilministern är oroad över? I så fall, är han beredd att vidta några åtgärder för att demokratiarbetet skall gå i rätt riktning? Civilministern pekar i sitt svar på att vi just nu befinner oss i ett skede som aktualiserar frågor om uppgiftsfördelningen inom en rad politikområden. Det är möjligt. Frågan är varför. Civilministern säger vidare att det är viktigt att verksamheterna på länsplanet samordnas inom de nya länsstyrelserna. Skall jag tolka det som att regeringspartiet nu är berett att lägga ner landstingen för att minska dubbelkommandona på länsplanet? Ingår det i regeringens effketivitetssträvanden? I så fall sker det på demokratins bekostnad.
Fru talman! Direktiven var motstridiga och otydliga, säger Agne Hansson. Det förnekar jag. De bygger helt på det beslut som riksdagen fattade, och regeringen har följt det. Ett mycket utförligt arbete har bedrivits, både i en central kommitté och i en kommitté i varje enskilt län under ordförandeskap av landshövdingen.

Det beklagar jag. Jag är informerad om att det också har lett till att man i utbildningsutskottet har återgått till en central organisation, sammanhållen på detta område. Men det råder inte jag över, Agne Hansson. Men det hade varit bra om Agne Hansson hade haft bättre kontakt med sina egna partikamrater i den frågan. Jag menar att den samordnade länsförvaltningen är mycket central och viktig när det gäller att se till att vi får en enhetlig statlig politik i hela landet och i varje region. Agne Hansson och jag har ju diskuterat det här tidigare. Vi har olika syn på det. Jag menar att man blandar ihop olika ting när man argumenterar för en s.k. länsdemokratisklinje enligt centermodell. Det är angeläget att man har klart för sig vad som är statliga uppgifter och vad som är kommunala uppgifter. Det kan inte utan vidare ändras utan att både ansvarsregler och annat över hela området ändras. I detta sammanhang handlar det om statliga uppgifter som ligger i länen. Alternativet till att ha dem i länen är ofta att de förs tillbaka till den centrala organisationen, ofta till Stockholm. Och det är jag motståndare till. Det är alltså inte bra när man inte får stöd för det i olika sammanhang. Agne Hansson frågade om jag är oroad över vad som händer ute i länsstyrelserna när man inte inrättar det antal nämnder som jag föreslog i min proposition till riksdagen. Jag har att följa riksdagens beslut. Enligt detta beslut skulle det vara en fri nämndorganisation i den meningen att länsstyrelserna själva får bestämma vilka nämnder som skall inrättas. Jag kan se att det skiljer sig åt från län till län och att det kanske inte blir så många, bl.a. inte en länsskolnämnd, som det var tänkt från början. Samtidigt menar jag att det också är viktigt att man på det här sättet får en flexibilitet mellan de olika länen. Jag ser inte det som bara negativt. Det finns hela tiden möjlighet för varje länsstyrelse att ha olika typer av organ, rådgivande eller andra, som skall ingår i länsstyrelsen. Det ankommer på länsstyrelsen själv att göra den bedömningen. Det som Agne Hansson slutligen tog upp om landstingen förstår jag inte riktigt. Jag har inte här diskuterat landstingens roll. Det är väl fråga om var någonstans den kommunala verksamheten så att säga skall ligga -- ansvarsfördelningen och uppgiftsfördelningen mellan landstingen och primärkommunerna. Det är i och för sig en viktig fråga, men den har inte med detta att göra.
Fru talman!

När det gäller skolan har jag den informationen att man i enighet i utbildningsutskottet har fattat ett beslut som innebär att demokratireformer befrämjas på länsnivå. Där har centern medverkat. Även på andra områden förs diskussioner om storregioner och sådant. Då tror jag att det är viktigt att det finns en klar vilja från regeringens sida. Eftersom jag sitter i organisationskommittén i min länsstyrelse, vill jag framhåll att vi fortfarande upplever en viss osäkerhet. Men jag tror att vi har kunnat skingra en del av denna oro genom den här interpellationsdebatten, vilket jag noterar med tillfredsställelse, eftersom det var ett av syftena med min interpellation. Vi har naturligtvis olika uppfattning om länsdemokratimodellen. Det finns ingen anledning att fördjupa sig i den debatten här och nu, för det tjänar inget syfte. Jag delar civilministerns uppfattning att man naturligtvis inte får se på det här arbetet så, att alternativet skulle vara att centralisera uppgifter. Det är inte min avsikt, och jag tror inte heller det behöver ske. Jag tror att det finns möjligheter att ytterligare decentralisera vissa uppgifter. Det går att göra oavsett vilken form man väljer på länsnivån. Jag noterar att civilministern inte är beredd att ge vidare direktiv nu. Jag tror att det hade varit till fördel. När det gäller inrättande av nämnder tycker jag att det, om man vill slå vakt om demokratin, vore bra om det funnits riktlinjer centralt om att nämnder skall inrättas. Däremot tror jag att det vore bra om det fanns möjligheter till flexibilitet. Som det nu är ligger allt helt i länsstyrelsens hand. Det innebär att vissa länsstyrelser kan centralisera makten till sig, om de har den ambitionen, och det är inte bra.
Fru talman! Det är givetvis så, Agne Hansson, att jag har att följa riksdagens beslut när det gäller nämndeorganisation. Där heter det att det är frivilligt för den enskilde länsstyrelsen att inrätta eller att inte inrätta. Jag tror att länsstyrelserna kommer att hitta former för olika typer av inflytande, ibland nämnd och ibland någon annan typ av förtroendemannaorganisation eller inflytande. Jag skall avslutningsvis säga att sådana här diskussioner naturligtvis ute i länsstyrelserna och bland länsstyrelsernas personal kan vara arbetssamma. Jag har följt sådana diskussioner och arbetet på det här området på mycket nära håll. Jag tycker att man har utfört ett utomordentligt bra arbete. När instruktionerna kommer att redovisas tror jag att man får klart för sig hur verksamheten organisatoriskt är tänkt. Många har sett utkast till instruktionerna. Dessutom kommer regeringen naturligtvis att i budgetpropositionen föreslå de finansiella grunderna för att den nya länsstyrelsen skall kunna bli en bra och fint arbetande statlig organisation.
Herr talman! Det är ju klart att civilministern skall följa riksdagens beslut. Även om jag tillhör minoriteten finns det ingen annan uppfattning från min sida. Nämnd frågan har varit ett stort diskussionsämne som fick sin upplösning först efter en remiss och behandling i kammaren. Som jag nämnde skiftade majoriteterna genom att moderaterna och folkpartisterna bytte fot. Utgångspunkten i propositionen var ju att fem nämnder skulle inrättas i varje län, punkt och slut. Nu har vi hamnat i det läget att länsstyrelserna själva får inrätta nämnder, och det kan få till följd att inga nämnder inrättas. Jag vill peka på att det kan få konsekvenser för insyn och inflytande från länets sida. Civilministern säger att han skall fullfölja riksdagens beslut, och det skall han naturligtvis göra. Vad jag ville påpeka och möjligen tipsa om var att det finns möjligheter för civilministern att återkomma till riksdagen i det här ärendet. Han kunde ha gjort det i den senare propositionen. Han borde dra slutsatsen av denna debatt att det kan finnas ett stöd, i varje fall från min sida, att försöka bredda den insyn och demokrati som nu håller på att snävas in. Det återstår ett arbete inom det egna partiet att möjligen fördjupa kunskapen i det avseendet. Då skulle man bättre kunna nå syftet att vidga demokratin med reformarbete än vad man nu gör. Slutligen vill jag beröra frågan om LON. Det är möjligt att den frågan inte var särskilt tydlig. Som jag ser det har LON inte tagit på sig den roll som var avsikten vid reformarbetets genomförande. Det finns dessutom en organisationskommitté som skulle arbeta med detta. Och jag tycker att det är ett dubbelarbete. Jag tror egentligen inte att det skulle vara någon större förlust om man inriktade tankarna på att effektivisera. Detta kunde vara ett bra tips till regeringen i besparingstider.

58 000 nya bostäder. Det är den högsta siffran sedan 1974. Under januari--september 1990 var nivån för påbörjandet av byggandet av nya bostäder ca 10 % högre än den redan höga nivån för år 1989. Besluten om lån till nya projekt har ökat med nära 40 %. Vidare har ansökningarna om lån för nya bostäder -- den allra tidigaste indikatorn på produktionsviljan -- ökat med mer än 30 %. Uppgången har kommit inte minst under andra och tredje kvartalen. Den situation som Agne Hansson tecknar stämmer för närvarande inte med verkligheten. De åtgärder som regeringen har satt in för att dämpa överhettningen på byggområdet -- främst i storstäderna -- har lett till att kostnadsutvecklingen har dämpats. Åren 1986--1988 steg kostnaderna för bostadsbyggandet nära tre gånger snabbare än inflationen. År 1989 hade kostnadsutvecklingen halverats. De första tre kvartalen i år har kostnaderna stigit mindre än inflationen. Begränsningarna för ombyggnadsverksamheten kommer att tas bort när överhettningen på byggområdet är borta. I det förslag till ny bostadsfinansiering som nu ligger i riksdagen ingår åtgärder med verkan redan från det kommande årsskiftet som direkt sänker kapitalutgifterna i förhållande till vad som följde av riksdagens beslut i våras om skattereformens finansiering. Jag tänker i första hand på den mer neutrala behandlingen av kapitalkostnader över den s.k. räntebidragstrappan samt av kostnader för reparationer och underhåll. Jag är angelägen om att framhålla vad förslaget om en ny bostadsfinansiering innebär i denna del, eftersom de som har intresse av att motverka reformen lägger ned stor kraft på att inge en helt annan föreställning om omläggningens omedelbara konsekvenser. Dessa försök att sprida oro kan naturligtvis -- om de lyckas -- i sig få de följder som Agne Hansson redan ser som ett oundvikligt faktum. Jag kan dock inte se annat än att Agne Hansson lika litet som jag har intresse av en sådan utveckling. Jag vill slutligen understryka det ansvar som parterna inom bostadsområdet har för att dämpa kostnaderna. Några ytterligare ekonomiska stödåtgärder från samhällets sida är inte aktuella.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret, som emellertid gör mig orolig. Antingen har bostadsministern inte riktigt uppfattat vad som håller på att hända på svensk bostadsmarknad eller också vägrar han att inse vilka konsekvenser hans egen politik håller på att få, framför allt för de boende men också för samhällsekonomin. Som jag har framhållit i min interpellation håller en helt ny och unik problembild på att växa fram på bostadsmarknaden. Samtidigt som vi har stor bostadsbrist börjar vi få allt fler tomma lägenheter. Boendet har blivit så dyrt att inte alla längre har råd att bo i de nya dyraste lägenheterna. Det här fenomenet kommer att bli än mer tydligt när nästa hyreshöjning inträffar, den 1 februari nästa år, som följd av skattereformens finansiering och den allmänna kostnadsökningen. De pågående hyresförhandlingarna visar på hyreshöjningar om 1 000--2 000 kr. i månaden. Genomförandet av det nya bostadsfinansieringssystemet förvärrar ytterligare situationen genom att de boende får ta över huvuddelen av räntekostnaderna genom egna lån. Det kan få till följd att vi får ett stopp på nyproduktionen mycket snart. Vad jag här har nämnt överensstämmer inte med verkligheten, säger bostadsministern i sitt svar. Han hänvisar till den statistik från andra och tredje kvartalen i år över ökningen av antalet låneansökningar. Ja, det är just sambandet mellan denna statistik och de höga boendekostnaderna som är det allvarliga just nu. Det är alltså ett faktum att allt fler inte har råd att bo i nya lägenheter. I ett läge där allt fler inte har råd att bo i dyra nya bostäder fortsätter bostadsproduktionen på en nivå som är högre än som varit fallet på mycket länge. Det innebär att vi kommer att så att säga bygga på oss en mängd nya tomma lägenheter. Vad det kostar att ha tomma lägenheter vet vi av erfarenheterna från 80-talets början. Vi kommer mycket raskt att marschera in i en våldsam kostnadskris beträffande boendet, som jag ser saken, om inte regeringen är beredd att ta konsekvenserna av sin egen politik -- och det är man tydligen inte beredd att göra. Därför kan vi mycket tidigt in på nästa år få ett tvärstopp här. Uppgången under andra och tredje kvartalen är ju en följd av att så många som möjligt vill ha ett lånebeslut det här året för att undvika de kostnadsfördyringar som kommer nästa år till följd av skattereformen. anställda vid sin husfabrik hemma i Hultsfred? Kan inte anledningen vara att man har märkt en dämpad orderingång och att man befarar ett kraftigt vikande byggande av bostäder redan nästa år? Det har snart gått ett kvartal sedan den aktuella perioden, dvs. den period från vilken bostadsministern hämtar sin statistik. När något händer på bostadsmarknaden, och det vet säkert bostadsministern också, går det mycket snabbt. Därför är det mycket farligt att ha för stora skygglappar på sig. Man måste ge akt på situationen och uppmärksamma begynnande tendenser. Det som nu måste till, som jag ser det, är antingen att man åtgärdar kostnadskrisen eller också att regeringen tar konsekvenserna och minskar bostadsbyggandet och fasar in en ökad reparationsverksamhet för att klara sysselsättningen och minska tvära kast här. Vi i centern har länge drivit kravet på en lägre belastning på bostadssektorn som en följd av skattereformen, och vi har presenterat förslag till andra åtgärder för att hålla nere kostnaderna i byggandet och boendet. Det är naturligtvis den enda rätta och vettiga vägen att gå. Annars drabbas de boende, eftersom det fortfarande finns en bostadsbrist. De åtgärder för att sänka kostnaderna framöver som anges i svaret är ytterst blygsamma och ger inte tillräcklig effekt. Något egentligt skäl för att inte nu släppa ombyggnadsbegränsningarna kan jag inte se. Överhettningen kommer mycket snart att ersättas av ett stopp, som jag tidigare har sagt. Det tar ett halvår innan åtgärderna ger effekt. Ombyggnadsbehovet är stort. 1 100 lägenheter från de största kommunala bostadsbolagen i Stockholm finns i kön hos länsbostadsnämnden i väntan på beslut. Det är nu som begränsningarna måste släppas om vi skall kunna möta nedgångseffekten om ett halvt år. Vi får inte vänta tills den effekten är ett faktum. Mot den bakgrunden vill jag ställa ytterligare några frågor till bostadsministern: 1. Hur tänker sig socialdemokraterna att få en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan om ni inte är beredda att vidta nämnda åtgärder nu? 2. Hur ser regeringen på ombyggnadsbehovet mot bakgrund av vad jag här har nämnt? 3. Har inte regeringen någon strävan när det gäller att försöka undvika ryckighet på bostadsmarknaden? Om svaret är ja, vilka åtgärder vill ni då vidta för att få en jämn balans mellan tillgång och efterfrågan i fråga om bostadsproduktionen?

Herr talman! Jo, Agne Hansson, jag uppfattar mycket väl det som händer på bostadsmarknaden. Jag har med fullt fog kunnat hänvisa till den statistik vi har att gå efter. Det är länsbostadsnämndernas beslut om olika låneärenden, och det är de ansökningar som strömmar in till nämnderna. Det är det underlag vi har att gå efter. Det speglar nämligen med mycket stor exakthet vad som sker när det gäller bostadsbyggandet. Sedan säger Agne Hansson att kostnadsläget är mycket högt. Ja, kostnadsläget är högt. Det är vi fullständigt överens om. Jag har också i mitt svar speglat att en väsentlig orsak till det höga kostnadsläget står att finna i den överhettning vi har på bostadsmarknaden och på byggområdet över huvud taget. De åtgärder vi satte in för att dämpa denna överhettning har medverkat till dels att vi har kunnat få upp en mycket hög nivå på nyproduktionen av bostäder, den högsta sedan mitten av 70-talet, dels, som jag redovisade i mitt svar, att kostnadsutvecklingen har dämpats. Ökningstakten har bromsats upp. Det är den ena delen. Den andra delen är naturligtvis det svar som faller på branschen som sådan, på dem som bygger husen och på dem som producerar husen. Ibland verkar det på Agne Hansson som om de över huvud taget inte finns med i bilden, utan det skulle vara samhällets sak att hela tiden se till att också den del av kostnadsutvecklingen som direkt har med beställare och producenter att göra skulle hållas tillbaka. Deras ansvar skulle över huvud taget inte tas in bilden. Så är det naturligtvis inte. Det är de som har ansvaret. Det är inte regeringen eller riksdagen som bestämmer vilka hus som skall byggas, som bestämmer innehållet i husen, som bestämmer allt det andra som har med detta att göra, utan det är beställare och producenter. Därför är det alldeles självklart att ett huvudansvar måste åvila dessa. Det samhället skall göra är att sätta in åtgärder för att se till att det finns produktionsförutsättningar för genomförandet av ett omfattande bostadsbyggande. Det är det vi har gjort genom dessa olika åtgärder. Agne Hansson säger att vi skall gå in med ytterligare subventioner för att hålla nere kostnaderna. Jag har redovisat att några resurser för detta inte finns. Vi har inte ytterligare pengar att pumpa in på bostadsområdet. Vi använder redan ungefär 43 miljarder detta år för att hålla nere boendekostnaden. Mer kan vi inte ta fram. Jag hoppades att Agne Hansson skulle vilja dela uppfattningen med mig om att det ansvaret i ganska stor utsträckning måste läggas på marknadens aktörer. Agne Hansson kom sedan in på skattereformen och dess kostnadseffekter på boendet. Ja, det blir höjda boendekostnader. Men alla får en kraftig skattesänkning. Därför, Agne Hansson, har hushållens disponibla inkomst, också sedan höjda boendekostnader har betalats, ökat. Situationen är alltså förbättrad när det gäller disponibel inkomst också sedan höjda boendekostnader har betalats. Jag vet inte vilka hus Agne Hansson åsyftar när han talar om hyreshöjningar på 1000--2000 kr. per månad. I vart fall är det inte skattereformens effekt på boendet Agne Hansson på detta sätt speglar. Det är riktigt, som Agne Hansson säger, att som ett monument över en misslyckad borgerlig regeringstid hade vi en mängd tomma lägenheter i början av 80-talet, inte därför att människor inte hade behov av bostäder, utan därför att den höga arbetslösheten ledde till att människor inte hade råd att bo. Vi skall naturligtvis göra allt för att söka undvika att en sådan situation uppträder på nytt. Agne Hansson undrar också om det inte är dags att släppa ombyggnadsbegränsningarna. Jag har sagt i mitt svar att vi skall släppa ombyggnadsbegränsningarna när tiden för det är inne. Ombyggnadsbegränsningarna är ett led i att dämpa den överhettning som faktiskt finns på byggområdet. När vi har en balans på nytt mellan utbud och efterfrågan skall vi naturligtvis ta bort den sortens begränsningar som vi har satt in. Det gäller ombyggnadsverksamhet och det kan också gälla annat. Självfallet följer vi dessa ting med mycket stor noggrannhet. Den dag det är tid för detta kommer vi att släppa efter på begränsningen.

Herr talman! Om nu bostadsministern, som han säger, fattar vad som händer på bostadsmarknaden, förstår jag inte varför han inte handlar i sitt departement. Han kommer tillbaka till ansökningarna och att de är underlaget för bedömningarna. När man planerar gäller det verkligen att ligga långt framme och se vad som just håller på att hända. Det som just händer tyder på att allt fler är mycket oroliga för att man får ett omedelbart stopp i nyproduktionen, om inte kostnaderna kan bemästras. Kostnaderna beror inte enbart på överhettningen. Med anledning av den har man satt in en hel del åtgärder. Det är inte heller bara branschens fel, så att det går att skylla i från sig på branschen, när det är besluten här i Sveriges riksdag på förslag av i första hand socialdemokraterna, med hjälp av folkpartiet i andra hand, som har gett de största boendekostnadshöjningarna. Det är klart bevisat i statistik och i de hyresförhandlingar som nu pågår vad det besluten innebär för de ökade kostnaderna. Det är följden av detta som har gjort att vi har hamnat i denna svåra situation. Om det inte är problem med kostnaderna, bostadsministern, hur förklarar då bostadsministern det fenomenet att allt fler människor tvingas byta ner sig till mindre lägenheter med lägre kostnader? Varför håller socialbidragstagarna på att fördubblas i antal ute i landets kommuner, om de inte har problem att få hushållskassan att gå ihop på grund av dessa åtgärder? Varför, om inte förklaringen finns att hämta i skattereformen? Jag vill inte gå in med ytterligare subventioner, det har jag inte sagt. Jag har snarare sagt att det är viktigt att hitta ett finansieringssystem som är betydligt mer kostnadskänsligt än dagens och det som bostadsministern har föreslagit, för att man skall kunna hålla nere kostnaderna och prioritera subventioner och bostadsstöd. Det är av den anledningen jag vill förmå bostadsministern att se långsiktigt på vad som händer, för att just nu koppla över till en ombyggnadsverksamhet. När är tiden mogen för att stoppa ombyggnadsbegränsningarna om det inte är nu? Då det tar ett halvår att få effekt. Om ett halvår är vi inne i mitten på 1991, när skattereformen verkligen har fått sin fulla effekt.

Herr talman! Agne Hansson undrar varför vi inte handlar. Agne Hansson, vi skall handla den dag tiden för det är inne. Då skall begränsningen som satts in, i ett skede då de behövdes för att dämpa överhettningen släppas. När vi har balans på marknaden och vi därmed kan se att vi slipper överhettningens kostnadsdrivande effekter, då är det dags att handla. Jag träffade häromdagen företrädare för branschen, för fackliga organisationer och för arbetsmarknadsstyrelsen i diskussioner om just detta. För tillfället, säger branschen, är orderböckerna välfyllda. Vad man möjligen skönjer är en viss minskning av orderingången under senare delen av nästa år. Därför kan man alltså inte påstå, som Agne Hansson gör, att vi just nu skulle befinna oss i en situation där det finns all anledning att kasta alla begränsningar över styr och brassa på för fullt. Vi är inte där ännu. Den dag då vi vid analys av tillgängliga uppgifter kommer fram till att det är dags att lätta på bromspedalen, då skall vi också göra det, Agne Hansson! Sedan återkommer Agne Hansson till sina farhågor om ett omedelbart stopp i nyproduktionen, och han målar upp effekterna av skattereformen och av ett nytt finansieringssystem. Ja, Agne Hansson, ju fler som håller på att svartmåla verkligheten, desto större är naturligtvis risken att svartmålningen blir självuppfyllande. Åter till skattereformen! Vad är det för siffermaterial Agne Hansson har tillgång till som skulle ge de effekter för de vanliga svenska löntagarna, boende i vanliga lägenheter, som Agne Hansson söker framställa? Vi har gjort undersökningar, och hyresgäströrelsen har gjort undersökningar. Hyresgäströrelsens material -- om jag nu skall hålla mig till det som Agne Hansson kanske litar mer på -- visar ju att skattereformens vinnare är de vanliga inkomsttagarna i de vanliga bostäderna. Agne Hansson försöker måla upp en bild av att de skulle drabbas så oerhört hårt av skattereformen. De får, enligt det tillgängliga materialet från hyresgäströrelsen, en påtagligt ökad disponibel inkomst även sedan ökade boendekostnader är betalda. Man kan inte bara se på utgiftsdelen, Agne Hansson, man måste också se på de ökade intäkter som familjen får i form av skattesänkning. Men det är klart att fortsätter den här svartmålningen, så skapas en allmän oro hos människor. Och är det det Agne Hansson vill uppnå, vilket jag inte trodde, så skall man naturligtvis fortsätta att ge felaktig information till folk. Så säger Agne Hansson att allt fler tvingas byta ner sig och att socialbidragen ökar som en effekt av skattereformen. Ja, det skulle i så fall vara som en effekt av den del av skattereformen som redan genomförts. Den stora delen kommer ju nästa år, och de skadeverkningar som Agne Hansson målar upp av det som skall komma -- de kan ju rimligen inte ha påverkat situationen redan i nuet. Socialbidragen ökar, säger Agne Hansson. Om de gör det -- det finns många exempel på kommuner där det har gått i den andra riktningen -- så beror det som regel på att man har vissa problem med sysselsättning osv.; då brukar det bli en uppgång. Avslutningsvis, herr talman, vill jag ännu en gång säga att vi skall ta bort ombyggnadsbegränsningarna när tidpunkten för det är lämplig.

Herr talman! Jag avser nu första halvåret eller början av andra halvåret 1991, och bostadsministern utgår från nuet; det är därvidlag vi skiljer oss i våra bedömningar. Jag tror att det måste vara en god framförhållning i planeringen av bostadspolitiken för att vi skall få jämn byggsysselsättning och kostnadsutveckling. Branschen har sitt ansvar, det vill jag inte förneka på något sätt. Men det finns anledning att notera varför branschen får så höga kostnader. En av anledningarna är just ryckigheten på bostadsmarknaden, de tvära kasten mellan en mycket stor, ökad nyproduktion av bostäder och en ökad ombyggnadsverksamhet. Det är ju för att vi skall undvika ett sådant kast 1991 som jag försöker förmå bostadsministern att inse att han måste vidta åtgärder nu -- och inte om ett halvår. Har inte bostadsministern sett den oro som nu finns, och ökningen av antalet tomma lägenheter? Vi håller på att få den situation som vi hade på 80 talet, och det blir än värre om ingenting händer nu. Jag svartmålar inte; det är inte min avsikt. De uppgifter jag fått har inte minst hyresgäströrelsen gett mig. Jag kan referera till den uppvaktning av Gamleby för 14 dagar sedan. Deras entydiga budskap var att de åtgärder på skatteområdet som har vidtagits kommer att innebära betydande svårigheter att få hushållskassan att gå ihop i framtiden. Och varför ökar antalet socialbidragstagare, om inte kostnadssitsen har blivit en annan? Jag tror att det är mycket viktigt, för att inte belastningen på de boende skall öka ytterligare, att vi får en jämnare planering och en väl fungerande bostadsmarknad. Annars blir det ytterst de boende som kommer att drabbas. Det är det jag vill undvika -- och det är detta jag försöker få även bostadsministern att inse.
Herr talman! Jag delar Agne Hanssons bedömning att ryckighet inte är bra. Därför skall man försöka ha en så jämn byggproduktion, totalt sett, som möjligt. Agne Hansson har ju vissa erfarenheter av ryckighet. Det har tagit lång tid för den svenska byggmarknaden att ta sig ur den enorma svacka som byggverksamheten i vårt land råkade in i som en följd av den borgerliga regeringspolitiken i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Det är alldeles självklart att det var kostnadsdrivande när man skulle ställa om sig från den djupa svackan till en hög produktionsnivå i olika delar av byggverksamheten. Inte minst följderna för materialindustrin hade ju blivit katastrofala. Mängder av företag fick slå igen därför att ingen behövde deras produkter. När sedan efterfrågan på produkter steg snabbt, så var det givetvis kostnadsdrivande att börja ta igen vad som eftersatts. Det är riktigt att detta är en av orsakerna till dagens höga kostnadsläge. Men rannsaka, Agne Hansson, de borgerliga partiernas, och det egna partiets, insatser under den perioden, för det är sviterna av detta som vi har fått dras med. Sedan talar Agne Hansson om tomma lägenheter. Jag förmodar att han då lutar sig mot det material som de allmännyttiga botadsföretagen lämnade för ett tag sedan om en viss uppgång av antalet tomma lägenheter. Om jag inte minns alltför fel, så hade antalet tomma lägenheter ökat med ungefär en promille av de allmännyttiga bostadsföretagens bestånd. Det var alltså 800--1 000 fler tomma lägenheter nu än för ett år sedan -- och dessa företag har 700 000--800 000 lägenheter totalt sett. Jag tycker inte att man skall ta den sortens tal till utgångspunkt för påståendet att antalet tomma lägenheter snabbt ökar. Jag hoppas att Agne Hansson vid den stora uppvaktningen i Gamleby utnyttjade tillfället att för dem som var där tala om vilka positiva effekter de skulle få av skattereformen, så att deras oro kunde dämpas och så att de fick en korrekt och saklig information om den situation som skulle råda under nästa år. Då har Agne Hansson verksamt bidragit till att föra ut informationen om skattereformen på ett riktigt sätt. Men jag är rädd för att Agne Hansson inte utnyttjade tillfället till detta.

Herr talman! Eva Zetterberg har frågat mig: 1. Är regeringen beredd att ta initiativ så vi får biståndsregler som är lika för hela landet? 2. Är regeringen beredd att ta initiativ så att ekonomiskt bistånd kan ges fullt ut även när en ensamstående förälder har deltidsarbete och då utan någon individuell prövning? 3. Är regeringen beredd att ändra skattereformen så att inte de ensamstående föräldrarna drabbas? Enligt socialstjänstlagen har socialnämnden i kommunen att svara för ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. Rätten till bistånd, varav ekonomiskt bistånd är en del, skall ges så att den det gäller tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Vad som skall ingå i begreppet skälig levnadsnivå ankommer i första hand på kommunen att bestämma. Socialstyrelsen ger ut allmänna råd om normer vid beräkning av socialbidrag. Som vägledning för utformningen av socialbidragsnormer finns riksskatteverkets normalbelopp för existensminimum vid inkomsttaxering och konsumentverkets beräkningar. Genom domar i ett antal överklaganden har vidare en viss praxis utformats. Det är viktigt att poängtera att rätten till socialbidrag alltid skall prövas individuellt. Det är den enskildes situation som skall avgöra biståndets storlek och utformning. Detta gäller även i fråga om ekonomiskt bistånd till en ensamstående förälder som har deltidsarbete. En individuell prövning måste ske i kommunen, även om huvudregeln är att vederbörande måste stå till arbetsmarknadens förfogande och i första hand klara sin försörjning på annat sätt än genom socialbidrag. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till det svar jag senare i dag kommer att lämna Hans Göran Franck om en särskild översyn av socialtjänstlagens biståndsregler. När det gäller skattereformen och de ensamstående föräldrarna visar de beräkningar som togs fram av finansdepartementet i samband med att skattereformen presenterades i våras, att den disponibla inkomsten för ensamstående med ett eller två barn ökar med i genomsnitt ca 6 %. En viktig förklaring till detta utgörs av den kraftiga ökningen av bostadsbidragen till dessa grupper. Dessutom har i propositionen om kvarvarande frågor i skattereformen, 1990/91:54, regeringen uttalat att förslag kommer att läggas fram om ekonomiska insatser för ensamföräldrarna med hänsyn till de ekonomiska effekter som slopandet av skattereduktionen innebär för dessa grupper. Hur kompensationen närmare skall utformas kommer att redovisas i ett senare skede. I det förslag till ändring i sjukförsäkringsreglerna som regeringen nyligen lämnat till riksdagen har särskild hänsyn tagits till de föräldrar som är hemma för vård av sjuka barn. Sålunda kommer den reducering av kompensationsgraden inom sjukpenningförsäkringen från 80 % till 65 % för de tre första dagarna i en sjukperiod inte att gälla den tillfälliga föräldrapenningen. Där kommer kompensationsgraden att vara 80 % under hela sjukperioden.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Bengt Lindqvist för svaret på min interpellation. Min frågeställning gäller villkoren för ensamstående föräldrar och hur dessa villkor i olika avseenden kan förbättras. Det finns i dag ca 150 000 ensamstående mammor i Sverige. Tillsammans har de ca 200 000 barn. Sedan finns det självklart också ensamstående pappor, men det är väldigt få av dem som har ekonomiska problem, vilket de flesta ensamstående mammor har. Aftonbladet har under hösten förtjänstfullt beskrivit deras situation och lämnat konstruktiva förslag till vad som faktiskt kan göras för att förbättra situationen för ensamstående mammor. Den frågeställning som jag har tagit upp här kan ses ur många olika aspekter, och statsrådet har svarat på mina frågor. Även andra riksdagsledamöter har både i dag och vid andra tillfällen tagit upp en del av dessa frågor. Jag vill inte påstå att jag är överens med statsrådet när det gäller svaren på en del av frågorna, bl.a. det som rör skattereformen. Jag skall koncentrera mig på frågan om rätten till deltidsarbete för ensamstående föräldrar. Självklart föredrar jag och vänsterpartiet en generell förkortning av arbetsdagen till sex timmar för alla. Men vägen dit tycks vara väldigt lång. I dag har alla föräldrar med barn under 12 år lagstadgad rätt till sex timmars arbetsdag, men det är faktiskt bara de som har råd till det som kan använda sig av den rättigheten. I statsrådets svar poängteras att rätten till socialbidrag skall prövas individuellt. Ja visst, det är ju så det är, och så det i huvudsak bör gå till. Ändå upplever denna grupp föräldrar att detta är ett mycket förnedrande system. Jag kan inte förstå varför de skall prövas individuellt om det gäller en ensamstående förälder, och varför dessa i teoretiska fall ändå kan tvingas till heltidsarbete för att klara sin försörjning. Självklart finns det ensamstående föräldrar som orkar och vill ha heltidsarbete. Det är inte dem vi talar om i dag. De allra flesta föräldrar som har barn under 12 år varken vill eller orkar arbeta heltid, men tvingas till det av ekonomiska skäl. Det är endast om man söker socialbidrag individuellt som det går att komma till rätta med det. Det borde i stället finnas generella lösningar och riktlinjer som är gemensamma för alla kommuner. Det skall inte ankomma på en enskild socialarbetare eller socialnämnd i varje kommun att besluta om den frågan. Jag undrar om statsrådet anser att rätten till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar skall prövas individuellt. Skall det vara beroende av om man har råd att använda sig av den lagstiftningen eller inte? Jag undrar om statsrådet anser att det är rimligt att en ensamstående förälder med ett eller flera barn under tolv år skall behöva arbeta heltid. Jag vill dessutom, herr talman, fråga Bengt Lindqvist om en annan aspekt på den här frågan. I Aftonbladets serie fanns det även möjligheter för enskilda personer att ringa in sina synpunkter och frågor till Bengt Lindqvist. I ett sådant avsnitt i Lindqvist att hjälpa till, om en förening av ensamstående föräldrar skulle bildas och att staten skulle gå in med stöd till en sådan förening. Den 24 november blev det klart med bildandet av en sådan förening, Ensamföräldrars riksorganisation,

Herr talman! Jag tycker att detta är en mycket angelägen diskussion. Det är viktigt att hitta rätt avvägning mellan generella och mer selektiva insatser till stöd för ensamföräldrarna. Så långt är vi helt överens. Problemet med att införa en generell regel om socialbidrag för deltidsarbetande ensamstående föräldrar är att vi därmed inför en stående ordning som egentligen är ett slags vårdnadsbidrag. Gränsdragningen, storleken och naturligtvis finansieringen när det gäller en sådan insats är olösta frågor. Den grund som vi nu bygger vår politik på är att så långt som möjligt underlätta för de här grupperna, liksom för andra utsatta grupper med generella insatser. Det gäller barnbidragen, utbyggnaden av barnomsorgen och utbyggnaden av föräldraförsäkringen. Båda delarna i föräldraförsäkringen är viktiga, både vården av det lilla barnet och vården av sjuka barn. Vi försöker även skapa en ekonomisk ram för ensamstående föräldrar när det gäller de riktade bostadsbidragen. Som jag sade i svaret, kommer vi att förutom barnbidragshöjningen och den kraftiga bostadsbidragshöjningen att lägga fram förslag om ett riktat stöd till den här gruppen som en följd av slopandet av den särskilda skattereduktionen på 1 800 kronor. Vi arbetar med detta förslag. Det är viktigt att vi därutöver har detta individuellt prövade socialbidrag som ett yttersta skyddsnät när det behövs. Samtidigt får vi göra avvägningen mellan att arbeta och möjligheten att vara hemma i det individuella fallet. Detta sker hela tiden mot bakgrund av att hävda att människor i grunden allra först måste klara sin egen försörjning. Men det är ingen tvingande regel att var och en skall arbeta heltid om man har en familjesituation av det slag som vi har diskuterat nu. Sex timmars arbetsdag är en viktig långsiktig fråga. Är det några grupper som skall prioriteras i det sammanhanget, är det småbarnsföräldrarna och naturligtvis de ensamstående föräldrarna som ligger mycket långt framme i en sådan diskussion. Frågan är då vilken strategi vi använder för att arbeta med frågan om sextimmarsdagen. När det gäller den direkta frågan om en förening av ensamstående föräldrar, tycker jag att det är mycket bra om en sådan förening bildas, och den har uppenbarligen bildats nu. Om många ansluter sig till den och den kan erbjuda dem som ingår i föreningen ett stöd, skall jag naturligtvis fundera över vad vi har för möjligheter att ge en sådan förening stöd på olika sätt. Ännu så länge har inga kontakter tagits mellan föreningen och oss inom socialdepartementet. Det kanske är så med den här föreningen som med många andra, att man måste få växa ett tag och etablera sig, innan det är dags att diskutera relationerna med samhället i övrigt.

Herr talman! Jag tackar för den senaste upplysningen från statsrådet. Jag är övertygad om att föreningen kommer att höras av så fort den är på det klara med vilket sätt man önskar detta stöd från staten. I övrigt är vi överens om att det är generella åtgärder som är väsentliga. För mitt partis del är det åtgärder som sex timmars arbetsdag, generella barnbidrag, bostadsbidrag och andra åtgärder som på allvar kan förändra situationen även för ensamstående föräldrar. Självfallet är det bra att regeringen kommer att särskilt se över situationen när det gäller skatteregler för den här gruppen. Jag hoppas att det kommer ett glädjande besked senare. Vi är däremot inte överens när det gäller möjligheten till socialbidrag. Jag tycker inte att det är att göra undantag från den stora generella regeln om individuella prövningar av socialbidrag när man säger att det är självklart att ensamstående föräldrar har rätt till deltidsarbete med sex timmars arbetsdag. Jag vill även gärna koppla den här frågan till det förebyggande sociala arbetet. Vi diskuterar ju ofta situationen för de allra mest utsatta i vårt samhälle, de ungdomar som får allvarliga sociala problem. Samhället tvingas där ofta till ingripanden och ofta mycket kostsamma sådana. I ett arbete som pågick i Stockholms kommun under förra året lades en rapport fram som kallas denna rapport har Lars Lorentzon från barnbyn Skå skrivit en mycket tänkvärd sak som jag tycker att man kan knyta an till. Han skriver: ''När jag jämför denna familj'' -- en familj från sämre omständigheter -- ''med min egen framstår kontrasten. Jag har en stor släkt och en mängd inflytelserika och användbara vänner. Jag känner läkare, advokater, präster och politiker. När kriser möter finns det alltid en mängd människor att tillgå. Jag bor i ett stort hus. Sällan behöver vi störa varandra. Mina barn kommer i allmänhet hem från dagis, skolor och arbeten och tillför berättelser som gör mig glad. Min hustru är frisk och synnerligen kompetent. När nu den 'fattiga' familjens barn kommer till 'dagis' och senare till skolan -- de barnavårdande institutioner som vi faktiskt skapat för att hjälpa dessa barn till ett vidare och rikare liv, hur går det då? Blir de de verkliga kelgrisarna som dess vårdare verkligen bemödar sig om?'' Jag tycker att detta är ett belysande citat. Det visar hur viktigt det är att vi vänder på steken och faktiskt ger de barn, som vi vet behöver detta, stöd på ett tidigare stadium innan de hamnar i sociala problem.
Herr talman! Vi är helt överens om detta. Vi har glädjande nog åtskilliga aktiviteter på gång nu för att lyfta fram de mest utsatta barnen i det svenska samhället och för att få en diskussion hur vi kan ge dem ett mer effektivt stöd, så att de kan få fotfäste i livet på ett bättre sätt än i dag. Detta är ett område som jag för min del vill prioritera mycket högt i den fortsatta diskussionen om hur vi skall använda de resurser vi arbetar samman. I övrigt är det viktigt att hålla fast vid en riktig avvägning mellan generella och selektiva åtgärder på det här området. Höjningen av barnbidraget, höjningen av bostadsbidragen och det särskilda stödet, som vi skall återkomma till, är medel som jag tror är verkningsfulla för att nå fram till ensamstående föräldrar. Våra kalkyler visar att den genomsnittliga behållningen av skattereformen skall ligga på plus. Det är dock alltid problem med sådana beräkningar när man kommer ner på den enskildes nivå. Det finns därför all anledning att mycket noga studera effekterna av skattereformen. En sådan kontinuerlig utvärdering kommer också att ske så att vi skall kunna se om de preliminära kalkylerna verkligen håller. Gör de inte det, måste man enligt min uppfattning vara beredd att vidta fördelningspolitiska åtgärder.

Jag tror att det är mycket viktigt att hela denna problematik lyfts fram i ljuset. Jag har därför också sagt att jag för min del vill stimulera till forskning och utvecklingsarbete på ett bredare plan än vad vi hittills har lyckats åstadkomma.

Herr talman! Självfallet är det viktigt med forskning och utveckling och att man följer upp de insatser som har gjorts för att se att de ger det resultat man önskar. Men det är också viktigt att de förbyggande insatserna får finnas kvar. I många kommuner, exempelvis här i Stockholms kommun, och i Stockholms socialförvaltning, försvinner nu en hel del av de förebyggande insatserna på grund av att budgetar skärs ner och på grund av att man måste satsa på sådana åtgärder som man enligt lagen är tvungen att vidta. Så till frågan om de ensamstående föräldrarna och rätten till socialbidrag. Det är min förhoppning att statsrådet Lindqvist, i diskussionerna inom socialdepartementet och med socialstyrelsen, ändå överväger om det inte, bland de allmänna råd som socialstyrelsen ger till kommunerna, borde ingå ett råd om att det för ensamstående föräldrar bör finnas en möjlighet till endast sex timmars arbetsdag. Denna möjlighet bör alltså inte ifrågasättas ute i kommunerna. Jag tror att det vore av stort värde för de personer som berörs men också för socialdistrikten runt om i Stockholm och även i övriga delar av landet, om det fanns en klar riktlinje om att detta är statens och socialstyrelsens uppfattning i frågan. Även om statsrådet i dag inte är beredd att säga ja till detta, är det min förhoppning att statsrådet tar med sig frågan och ytterligare överväger den i de fortsatta diskussionerna.

Herr talman! Hans Göran Franck har till socialministern ställt följande frågor: 2. Vilka strukturförändringar och övriga åtgärder kommer att vidtas för att generellt förstärka skyddsnätet inom socialtjänsten? 3. Kommer en översyn av rätten till socialbidrag och annat bistånd att göras? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. De uppgifter Hans Göran Franck hänvisar till om utbetalning av socialbidrag är, såvitt jag förstår, statistiska centralbyråns redovisning av en ny statistik över utbetalning av socialbidrag. Enligt denna statistik har under första halvåret 1990, 2,4 Eftersom denna statistik är ny saknas jämförbara siffror från tidigare år, vilket innebär att det inte är möjligt att dra slutsatser på årsbasis. Det finns dock inget i detta material som tyder på någon real ökning av socialbidragskostnaderna.

För att undvika att människor fastnar i ett bidragsberoende måste det ske en ökad satsning på aktiva rehabiliteringsåtgärder på många olika plan. Regeringen avser att under våren 1991 förelägga riksdagen förslag som grundar sig på rehabiliteringsberedningens betänkande om en särskild rehabiliteringsersättning. I en annan rapport, Behövs socialbyrån?, har socialstyrelsen gjort en analys av socialbyråernas arbete inom individ och familjeomsorgen. Denna rapport visar på de ökade krav och förväntningar som ställs på socialbyråerna. Det konstateras i rapporten att socialbyråerna av olika skäl inte kan leva upp till de högt ställda kraven, i synnerhet inte när det gäller arbetet med de allra mest utsatta grupperna. Socialstyrelsen kommer med början omkring årsskiftet 1990-1991 att föra ut frågorna om individ och familjeomsorgen till en bred debatt. I första skedet kommer man att vända sig till beslutsfattare, politiker och chefstjänstemän inom kommunerna. Remissbehandlingen av handikapputredningens delbetänkande om överklagningsrätt och ekonomisk behovsprövning inom socialtjänsten har nyligen avslutats. Remissinstanserna har skiftande synpunkter, men i flera remissvar krävs en ytterligare precisering av socialtjänstlagens biståndsregler. Svenska kommunförbundet har vidare i en skrivelse till regeringen hemställt om en översyn av biståndsreglerna och ansvarsförhållandena mellan olika huvudmän. Det finns enligt min mening skäl att göra en översyn av socialtjänstlagen, där hänsyn bör tas till de olika synpunkter som framkommit. Arbetet med att ta fram direktiv till en sådan utredning har påbörjats inom socialdepartementet.

Herr talman! Jag tackar för svaret. I svaret säger Bengt Lindqvist beträffande bakgrunden två olika saker. Dels säger han att det inte går att dra några slutsatser om socialbidragens utveckling därför att jämförbara siffror från tidigare år saknas hos SCB, dels uppger han å andra sidan att inget i detta material från SCB tyder på någon real ökning av socialbidragskostnaderna. Han hänvisar till att denna statistik är ny, men han kan till min förvåning för egen del på grund av detta material uttala att inget tyder på att någon real ökning av socialbidragskostnaderna skett. Det finns annat material än SCBs nya statistik att grunda sig på då det gäller utvecklingen av socialbidragen i landet. Inom Svenska kommunförbundet gör man den beräkningen -- som angavs i min interpellation och som också redovisats i Kommun-Aktuellt -- att utbetalningarna av socialbidrag i år kommer att överstiga 5 miljarder kronor och att detta är en rekordhög nivå. Man befarar också att inflationen med stegrade priser, högre hyror och räntehöjningar nästa år leder till att allt fler behöver socialtjänstens bistånd. Socialstyrelsen konstaterade nyligen, att när skyddsnätet blir överbelastat är det människor med de tyngsta behoven -- missbrukare, hemlösa, s.k. destruktiva ungdomar och människor med psykiska problem -- som trängs ut. Detta är givetvis fel samtidigt som det är det mest allvarliga. Det är en mycket känslig fråga att konstatera att det finns fattigdom i vårt samhälle. Ännu värre blir det om fattigdomen ökar i omfattning. Men vi måste se sanningen i vitögat om det i större utsträckning skall vara möjligt att vidta mera radikala åtgärder för att angripa problemen. De åtgärder som förbereds synes vara otillräckliga, om inte Bengt Lindqvist kan redovisa några oväntade mer ingripande förslag. Den utdragna hanteringen av dessa frågor, som diskuterats och utretts under lång tid, synes inte leda till några påtagliga förbättringar. Risk föreligger att de nuvarande ekonomiska svårigheterna och den väntade lågkonjunkturen t.o.m. kan förvärra situationen. På kommunalt håll ifrågasätts i dag allt oftare de nuvarande reglerna för socialbidraget och överklagningsrätten. Det gäller emellertid att utveckla och förstärka rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen, och inte att avveckla eller att försvaga den. I en aktuell undersökning -- Beslut om socialbidrag i storstad, med Tapio Salonen som ansvarig forskare -- konstateras betydande skillnader mellan kommunerna. Den ansvarige forskaren hävdar i anslutning till rapporten att man för att råda bot på de nuvarande bristerna kunde lägga över stora delar av socialbidragshanteringen på försäkringskassorna enligt den s.k. Soft-modellen. Socialarbetarna kunde därmed också få mer tid över för alla de tunga ärenden som man i dag har svårt att hinna med på socialbyråerna. Samtidigt skulle man få bort de inslag i handläggningen som uppfattas som kränkande för de hjälpsökande. För mer än tio år sedan föreslog socialutredningen att det kommunala socialbidraget till stora delar skulle ersättas med ett socialförsäkringstillägg, som betalas ut av de allmänna försäkringskassorna. Trots att denna reformtanke vann bred anslutning har förslaget ännu inte genomförts. Bengt Lindqvist anger i sitt svar att Lindqvist berör också ett betänkande om överklagningsrätt och ekonomisk behovsprövning. Det betänkliga är att syftet från en del håll synes vara inte bara att precisera biståndsparagrafen utan i själva verket att inskränka antalet behovssituationer. Man vill införa kommunalbesvär i stället för förvaltningsbesvär i biståndsärenden, vilket av allt att döma skulle försämra situationen. Jag delar den uppfattningen som socialdirektören i Stockholm gett uttryck för, nämligen att talet om domstolarnas vidlyftiga tolkning av begreppet bistånd är överdrivet. Det finns därför inte skäl att inskränka något i rätten att överklaga. Jag har av Bengt Lindqvist fått svar på min tredje fråga i interpellationen, nämligen om en översyn av rätten till socialbidrag och annat bistånd. Men de två övriga frågorna hade jag önskat få mer belysta än vad som här skett. I Stockholm sover ett stort antal människor i trappuppgångar, under broar, i kulvertar och på parksoffor. Uteliggarnas antal har ökat. Det beror, sägs det, på social nedrustning under 1980-talet. Marknadsstyrningen har också kommit in i vården. Det är inte precis någon tävlan om att bli bäst på att ta hand om människor med de tyngsta och svåraste problemen.

Herr talman! Jag vill göra ett kort inlägg och framför allt ta upp en grupp som man sällan talar om när det gäller de som har det svårt socialt, nämligen styvfamiljerna. Människor med till synes bra inkomster, i varje fall medelgoda inkomster, har svårt att klara sig i den nya styvfamiljen. Båda i det nya samboförhållandet eller äktenskapet kan ha barn i föregående äktenskap som de dels kan behöva betala bidragsförskott till, dels har på besök, något som ökar matkostnaden och gör att man har behov en större lägenhet. Människor med ganska bra inkomster kan komma under existensminimum. Dessa familjer nämns aldrig när man talar om de människor som har det svårt, t.ex. ensamma mödrar. Såvitt jag kan förstå kommer antalet socialbidragsökande ur denna grupp att öka oerhört mycket, och barn kan komma i kläm. Föräldrar har kanske inte råd att utnyttja sin umgängesrätt, och detta är allvarligt. Att utnyttja umgängesrätten kostar alltid pengar, och då får man kanske avstå från detta för att klara hyran eller matkostnaderna. Man befarar nu i kommunerna att det skall komma en mycket stor grupp nya socialbidragssökande. Det är inte de som Hans Göran Franck talade om i slutet av sitt anförande, nämligen bostadslösa, utslagna eller missbrukare, utan vanliga familjer med par eller ensamstående som inte längre klarar sig. De har redan förut haft små marginaler men lyckats klara sig, men nu ramlar de under socialbidragsgränsen. Visserligen ökar bostadsbidragen, men detta är också något som ligger på kommunernas bord som de får svårt att klara av. Detta gör att man i kommunerna inte kan beräkna de pengar som går åt, och man klarar inte att hålla sin budget. När budgeten läggs fram finns det så många osäkra moment på den sociala sidan när det gäller bostadsbidrag och socialbidragssökande att man har svårt att beräkna anslaget. Detta tycker jag är ganska allvarligt. Det beror delvis på skattereformen, men även på andra saker, att man får mindre att röra sig med. De människor som slås ut, bl.a. uteliggarna, kostar ofta samhället väldigt mycket. Det finns här i Stockholm ett hundratal människor som hör till den gruppen, vilka tas in för vård och som kostar oerhörda summor på Frösön eller på andra vårdhem. De kan kosta uppemot en halv miljon om året. I förlängningen innebär detta att man måste sätta in många fler preventiva åtgärder och arbeta förebyggande. Jag har härutöver ingenting att tillägga till det socialministern och Hans Göran Franck har sagt, förutom att 400 milj.kr. är avsatta för rehabiliteringsåtgärder. Det är mycket intressant att en proposition nu kommer under våren med ett förslag som grundar sig på rehabiliteringsutredningens betänkande, och det kommer också att avsättas medel för detta ändamål. Det är viktigt att vi så snart som möjligt får många människor tillbaka i arbete eller till ett verksamt liv, även om de inte lyckas komma tillbaka till arbetet.

Herr talman! Jag vill kommentera några av de områden som mina båda meddebattörer har tagit upp. Först och främst har vi Svenska kommunförbundets och handikapputredningens olika synpunkter på överklagningsrätten och ekonomisk behovsprövning o.d. De representerar två diametralt olika synsätt. Handikapputredningen pläderar ju för en förstärkt besvärsrätt för den enskilde, medan Kommunförbundet pekar på problemen i samband med den nuvarande lagen och en del rättsutslag som man menar strider mot tankarna från början i socialtjänstlagen. Det är viktigt att veta att det finns en ganska stor spännvidd mellan de synpunkter som nu finns på socialtjänstlagen. Jag har för avsikt att försöka baka in båda dessa utgångspunkter, dvs. den enskildes rätt till ett starkt skydd och kommunernas möjligheter att på ett rimligt sätt bestämma de insatser som skall göras. För min del är utvecklingen av socialbidragen en viktig barometer, en signal på hur det står till i vårt samhälle med fördelningspolitiken. Vi kan strida om detaljerna i den nya statistiken. Socialdepartementets uppgift är att fördela 4,8 miljarder för det här året, om man antar att bidragsnivån för andra halvåret blir lika hög som för det första. Då motsvarar ökningen ungefär inflationen. Det är därför vi säger att det inte finns något som tyder på en real ökning av socialbidragen. Redan det förhållandet att socialbidragen ligger så högt som de gör är alarmerande. Vi borde under senare delen av 80-talet ha fått en nedgång i omfattning av socialbidragen med hänsyn till den högkonjunktur som har rått och den övriga ekonomiska utvecklingen. Det har inte inträffat, och det är allvarligt och naturligtvis en signal till oss att någonting i fördelningspolitiken inte fungerar som det borde. Jag är naturligtvis också orolig inför framtiden med en kommande lågkonjunktur med liten eller ingen tillväxt i samhället under den allra närmaste tiden. Detta kan komma att försämra situationen för de allra mest utsatta om vi inte har ambitionen att med riktade åtgärder hela tiden försöka fånga upp dessa grupper och ge dem stöd. När det gäller socialförsäkringstillägget, SOFT, har det tagit sig formen, efter det att förslaget bordlades, att många kommuner har infört kommunala SOFT, dvs. förenklade socialbidragshanteringar som har gett just det utrymme för socialarbetarna att kunna arbeta aktivt med de verkliga problemen och grupperna med de omfattande behoven. Erfarenheterna av detta har på många håll varit positiva. Jag vill också peka på att den viktigaste strukturella förändringen nu är, enligt min uppfattning, att med kraft hävda arbetslinjen, att bygga in kraftfullare åtgärder för rehabilitering, bättre samhörighet mellan system som innebär betalning av bidrag och de olika system som samhället har tillgång till för att man skall kunna komma tillbaka. Det är därför som vi skall koncentrera oss på uppföljningen av rehabiliteringsberedningens olika tankar med förslag till riksdagen som kan forma en politik som i fortsättningen blir effektivare ur arbetslinjens synpunkt. Till sist ett ord om uteliggarna, dvs. de hemlösa och bostadslösa som gruppen ibland kallas. Jag tror att det är ett mycket sammansatt problem som vi måste närma oss på flera olika sätt. Det finns förklaringar till varför den gruppen synes öka i dag. Det har att göra med arbetsmarknadens förhållanden, bostadspolitiken och med en tidsanda som uttrycker en lägre tolerans med dessa grupper än under tidigare år. Här måste vi arbeta brett och sammansatt för att kunna nå en förbättring.
Herr talman! Inte heller jag skall tvista vidare med Bengt Lindqvist om kostnaderna för socialbidragen kommer att uppgå till 4,8 miljarder eller, som vissa inom Kommunförbundet har sagt, till 5,2 miljarder. Det räcker med att konstatera att även Bengt Lindqvist anser att kostnaderna ligger på en alarmerande hög nivå. Jag säger inte detta för att det inte skulle finnas behov, utan för att situationen för människors sociala förhållanden och ekonomi är sådan att dessa bidrag är behövliga. Det är angeläget att det inte blir någon försvagning av besvärsrätten. Jag delar uppfattningen som har kommit till uttryck från Handikappförbundet, bl.a. med tanke på vad som har kommit fram i Kommun Aktuellt, att flertalet kommuner har samma uppfattning som den jag citerade från socialchefen i Stockholms stad. Allmänt sett anser jag att det Bengt Lindqvist yttrade i debatten gav ett betydligt mer positivt intryck om vad han är beredd att göra än det något formella och byråkratiska svaret.
Herr talman! Jag ville plocka in ytterligare en fråga, som har blivit ett allt större problem, nämligen flyktingarnas behov av socialbidrag. Det gäller framför allt efter det att de har fått uppehållstillstånd. Ett viktigt skäl är att flyktingarna faktiskt behöver rehabilitering efter sina långa vistelser i sysslolöshet i flyktingförläggningarna. Det är något som vi i miljöpartiet har hävdat hela den tid vi har suttit i riksdagen. Det finns många skäl för att låta de asylsökande ha meningsfull sysselsättning under väntetiden. De skulle kunna bidra till Sveriges välstånd. De skulle kunna få mat, husrum och en viss dagpenning för att uträtta saker som samhället behöver hjälp med. Det får också den positiva effekten att människorna blir vana vid ett regelbundet arbete, fyra till åtta timmar om dagen, och får då lättare att anpassa sig till ett vanligt arbete igen. Det sägs när det gäller människor som har varit sjukskrivna mer än tre månader att det är svårare för dem att komma tillbaka till arbetet igen. Här kan det gälla flera år. Är Bengt Lindqvist villig att försöka göra något i denna fråga?

Herr talman! Jag vill kommentera det statsrådet sade om SOFT-reformen. Det tillämpas t.ex. i Stockholms kommun inom socialförvaltningens regi. Mitt parti och jag tycker att det är en väsentlig och avgörande skillnad om frågan hanteras inom socialtjänsten eller inom försäkringssystemet. Jag själv och många från riksdagen har en positiv syn på socialförvaltningens och socialarbetarnas sätt att arbeta. Men vi vet också att den enskilda personen som måste gå till socialdistriktet för att få ekonomiskt bistånd inte alltid delar den synen. Även om man träffar en enskild sympatisk socialarbetare som tillmötesgår kraven och hjälper med konkreta åtgärder, upplever många själva processen som förnedrande, dvs. att man skall behöva gå till socialdistriktet för att man har en för låg lön eller inte har heltidsarbete eller möjlighet till det osv. Det vore väsentligt om SOFT-reformen faktiskt genomfördes. Som Hans Göran Franck nämnde hade reformen ett brett politiskt stöd. Orsaken till att den inte genomfördes för tio år sedan, som jag uppfattar det, var helt klart ekonomiskt. Det fanns inte resurser. Men detta fråntar inte förslaget dess berättigande. Det är lika berättigat att genomföra förslaget i dag. Jag tror att denna reform är viktig. Hans Göran Franck ställde en fråga om översynen av socialtjänstlagen och besvärsmöjligheterna. Jag vill uttrycka min starka förhoppning om att den översyn som skall göras verkligen skall stärka den enskildes möjligheter till hjälp från socialtjänsten i olika avseenden och också rätten att överklaga när man är missnöjd med ett beslut. Denna rätt får inte inskränkas så att man kan besvära sig bara över formella fel som har begåtts från kommunens sida. Från såväl Stockholms kommun som flera andra kommuner finns det mycket litet belägg för att denna rätt missbrukas av människor i vårt samhälle. Det är viktigt att besvärsrätten inte inskränks, för den har en demokratisk aspekt som är nog så viktig att beakta i detta avseende.
Herr talman! Jag vill bara kort kommentera något av det som nu har sagts. Det gäller bl.a. insatser för flyktingar. Jag tror att den allra viktigaste uppgiften är att få ned utredningstiderna för att man snabbt skall kunna komma över den tröskel som dessa utgör, så att flyktingarna kan få besked om de får lov att stanna eller inte. Sedan måste man arbeta för att de som får stanna snabbt kommer ut i arbete och sysselsättning. Den helt avgörande frågan är att få ned utredningstiderna. När det gäller införandet av SOFT känner vi debattörer säkert alla argument för och emot. Jag vill för säkerhets skull bara säga att det ju inte var enbart ekonomiska skäl som gjorde att SOFT reformen stannade upp, utan också kopplingen mellan socialarbetarna och den enskilde och risken att man med ett alltför schablonmässigt utbetalande av pengar skulle komma bort just ifrån det som vi hävdar, dvs. arbetslinjen. Därmed löper man risken att inte kunna ta itu med de verkliga problemen som leder till den enskildes svårigheter. Hela denna fråga om behandlingen av socialbidragen och socialbidragens syfte kommer alldeles uppenbart att ingå i den kommande utredningen. Till sist vill jag bara notera den inställning som både Eva Zetterberg och Hans Göran Franck har gett uttryck för när det gäller utredningens inriktning beträffande den individuella besvärsrätten.
Herr talman! En sak som jag tidigare inte har berört men som ändå har legat i vad jag har sagt är detta som Bengt Lindqvist talade om, nämligen arbetslinjen. Det är i viss mån förvånande beträffande flyktingfrågorna att man inte har beaktat arbetslinjen i högre grad när det gäller socialbidrag till flyktingar. Under årtionden har man sagt precis det som Bengt Lindqvist säger i dag, nämligen att handläggningstiderna skall förkortas och att dessa frågor på så sätt skall lösas.

Opinionen är nu mycket bred för att man skall lösa detta problem på ett mycket mera kvalificerat sätt än vad som hittills har skett. När det slutligen gäller SOFT uppfattade jag det så att Bengt Lindqvist menade att de synpunkter som kom fram genom SOFT på något sätt skall ingå och beaktas i utredningen.

Herr talman! Ragnhild Pohanka har i en interpellation ställt ett antal frågor till mig om brott med rasistiska inslag. Hon har frågat om jag är beredd att ta initiativ för att få fram statistik över hur många invandrare/flyktingar som ute i samhället utsätts för brott som kan anses rasistiska. Hon har också frågat om jag är beredd att verka för ett förbud mot organisationer som har etnisk diskriminering på sitt program eller som utför rasistiska handlingar. Slutligen har hon frågat om regeringen är beredd att kraftfullt fördöma de brott som under det senaste året förekommit på flyktingförläggningar eller i deras närhet och om jag vill arbeta för att dessa brott utreds och motverkas. Bakgrunden till Ragnhild Pohankas frågor är de attentat mot olika flyktingförläggningar som förekommit under senare tid. Inledningsvis vill jag erinra om att jag i en debatt här i riksdagen den 9 november i år med anledning av en interpellation av Hans Göran Franck berörde frågor av delvis samma slag som Ragnhild Pohanka nu tar upp . Jag förklarade då att jag ansåg att den brottslighet med invandrarfientlig bakgrund som förekommit är allvarlig och att det är angeläget att arbetet med att motverka sådan brottslighet fortsätter. Jag nämnde också att regeringen i våras i en proposition redovisade sin bedömning av förekomsten av diskriminering i Sverige och behovet av åtgärder för att främja goda etniska relationer i vårt land. I propositionen betonas att arbetet med att förebygga och motverka rasism och invandrarfientlighet måste bedrivas på olika plan, bl.a. genom en aktiv välfärdspolitik och genom opinionsbildning. Jag vill mot denna bakgrund framhålla att det inte föreligger någon åsiktsskillnad mellan Ragnhild Pohanka och regeringen om att samhället på alla sätt måste motverka tendenser till invandrarfientlighet och rasism. När det gäller de frågor som Ragnhild Pohanka har ställt vill jag svara följande. Många gånger kan det vara svårt att med någon större säkerhet bedöma om ett brott har rasistiska eller invandrarfientliga motiv. Det påverkar naturligtvis möjligheterna att få fram en tillförlitlig statistik över sådana brott. fr.o.m. i år kommer emellertid brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering att redovisas särskilt i rättsstatistiken. Detta bör ge möjligheter att bättre än hittills följa utvecklingen på detta område. Som förutskickades i den proposition som jag nyss nämnde kommer man också att undersöka möjligheterna att kartlägga brottslighet med rasistisk bakgrund genom återkommande undersökningar av t.ex. domar. När det gäller frågan om ett förbud mot rasistiska organisationer vill jag peka på att regeringen nyligen tillkallat en särskild utredare med uppgift bl.a. att bedöma vilka olika möjligheter det finns att öka skyddet mot organisationer som främjar eller uppmanar till rasdiskriminering . I uppdraget ingår att överväga möjligheten att skärpa nuvarande lagstiftning så att även bildandet av en rasistisk sammanslutning eller deltagandet i en sådan organisaiton kriminaliseras. Även andra alternativ skall kunna övervägas i syfte att förstärka samhällets skydd mot rasistisk verksamhet. Som svar på Ragnhild Pohankas övriga frågor vill jag åter stryka under att jag anser att brottslighet med invandrarfientlig bakgrund är synnerligen allvarlig och att det finns all anledning att bekämpa den med kraft. Det gäller inte minst brott av det slag som utgör bakgrunden till interpellationen. I fördömandet av brottslighet med rasistisk karaktär instämmer alltså både jag och regeringen i övrigt. Att utreda och motverka brott är dock en fråga i första hand för de rättsvårdande myndigheterna, dvs. polis, åklagare och domstolar. Till sist vill jag säga att enligt min mening ger redan vår nuvarande lagstiftning goda möjligheter att ingripa mot företeelser som är uttryck för rasism eller annan invandrarfientlighet. De åtgärder som vidtagits under senare tid för att motverka diskriminering på etnisk grund hindrar dock självfallet inte att vi också i fortsättningen måste följa utvecklingen uppmärksamt. Den utredning som jag tidigare har redogjort för bör kunna ge underlag för att bedöma om ytterligare lagstiftningsåtgärder är nödvändiga.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det var relativt intetsägande, men i största allmänhet ändå positivt till min interpellation. Jag vet att det har tillsatts en utredning om etnisk diskriminering, och jag har själv deltagit i debatter om dessa frågor ett flertal gånger. Man vill i första hand ta till andra åtgärder än förbud. Om andra lagstiftningsalternativ inte räcker för att stärka samhällets skydd kan man tänka sig ett direkt organisationsförbud. Detta stod i pressmeddelandet från den 1 juni 1990 med Hans Stark som utredare. Utredaren skall också undersöka möjligheterna att lagstifta mot etnisk diskriminering i arbetslivet och göra en översyn av lagen mot etnisk diskriminering. Jag tycker att det är mycket viktigt att så sker. Det finns grundlagsmässigt inget som hindrar en sådan lag. Många faktorer väger tungt för stiftande av en sådan lag. I den FN-konvention som vi har skrivit under står inskrivet att alla former av rasdiskriminering skall avskaffas. Många tunga juridiska instanser tillstyrkte tillkomsten av sådan lag, när förslaget var ute på remiss. Vid brottet hets mot folkgrupp är det också viktigt att rätt till skadestånd införs för den som utsätts. Detta kommer väl att tas upp i lagen, och vi kommer att få tillfälle att debattera det senare. I många anföranden av vår invandrarminister, och även i anföranden av statsministern Carlsson, har fördömanden uttalats mot dessa attentat. I maj och juni gjordes flera gånger skarpa uttalanden, eftersom det blev allt vanligare med brott mot flyktingförläggningar och mot de boende på förläggningarna. Jag har däremot inte kunnat finna något offentligt avståndstagande från justitieministerns sida. Men jag tackar för det som har kommit i dag. Jag tycker att det var ett starkt ställningstagande och att det är bra. För att man skall kunna stärka polisens arbete efterlyser jag kraftigare åtgärder mot de rasistiska brotten. Man skall ta reda på hur brotten går till. Är de organiserade eller sprider sig ''smittan'' från ort till ort? Finns det någon möjlighet att ta reda på varifrån den härstammar? Jag förstår att vissa av brotten naturligtvis inte är organiserade utan att det är fråga om punktbrott, som sprider sig genom tidningar och intresse för dessa frågor hos vissa ungdomar. Det kan också hända i fyllan och villan. Det har dock varit för många brott för att man skall låta det stanna vid det. Vid de första tillfällena då brott begicks kunde man kanske tro att det rörde sig om enstaka händelser. Sedan branden i Kimstad har det dock varit för många. Det har kastats för många brandbomber, bränts för många kors, och för många asylsökande har blivit hotade på olika sätt eller blivit misshandlade. Till saken hör också att man på vissa förläggningar försöker undanhålla pressen händelserna, emedan man anser att förövarna i huvudsak vill ha massmedias intresse. Jag har varit i kontakt med flyktingförläggningar, åtmistone tre stycken, som hävdar att de försöker hålla tidningarna utanför. Det må vara ett riktigt ställningstagande, men faktum är att allmänheten inte känner till det. I de fall allmänheten känner till brotten, tycker man att det får vara nog och att man inte vill bidra till det. Det är kanske bra att det står i tidningarna i alla fall. Incidenterna är således ännu mer vanligt förekommande än vad allmänheten känner till. Enbart det faktum att man vistas på en förläggning tycker jag utgör förtryck i sig. Sysslolösheten är ett oerhört stort förtryck liksom de långa väntetiderna, trångboddheten tillsammans med okända människor, osäkerheten, ovissheten, låsta dörrar och dessutom -- under de senaste åren -- rädslan för terrorism, brandbomber och rasistiska övergrepp genom korsbränning, glåpord och t.o.m. överfall. Den 1 juni kastade tre unga män flaskor med brinnande bensin mot flyktingförläggningen Jättunahemmet i Flen. De har fått sex månaders fängelse. I några andra fall har fängelsestraff också utdömts. Jag kan inte svara på hur många, men det rör sig om åtminstone tre olika. Tingsrätten i Tierp sade efter en dom att samhället måste agera med skärpa mot den ökande invandrarfientligheten, som också har tagit sig uttryck på små orter där den egentligen inte fanns tidigare. Andra rasistiska brott kan ju mycket väl ha samband med attentaten och brotten i och runt flyktingförläggningarna. Rikspolisstyrelsens utredning av 2 000 brott under senare delen av 80 talet ger en kraftig markering av hur stort det här problemet var redan för några år sedan. Problemet har med all säkerhet växt sedan dess. Här finns inga tillgängliga siffror. Justitieministern hävdar att även vår nuvarande lagstiftningen ger goda möjligheter att ingripa mot företeelser som är uttryck för rasism eller annan invandrarfientlighet. Jag delar justitieministerns åsikt i det här fallet. Nu är min tid slut, och jag avser att återkomma i min replik.